Fru talman! Jag ska först understryka att när jag tog del av enkätundersökningen så konstaterade jag att det stora flertalet av de tillfrågade poliserna ansåg att närpolistanken är bra. Den kritik som framförts gäller i huvudsak polisernas bristande möjligheter att verka som närpoliser. Man är alltså positiv till tanken. Det ena som har diskuterats och diskuteras är antalet poliser, och det andra är hur man ska arbeta. Vad gäller närpolisen så är detta en ny reform. Det är det ena skälet till att det görs förändringar. Det är självklart att man inte redan från allra första början har funnit den fasta formen. Det andra är att man har fått göra ekonomiska åtstramningar under hela 1990 talet, vilket självfallet har drabbat närpolisen. Jag vill inte på något sätt sticka under stol med det. Bengt Silfverstrand har alldeles rätt när han påpekar detta. Närpolisen har fått lida av det här. Den startade ju just i samband med att man fick börja med den ekonomiska åtstramningen. För att det nu ska kunna vända och att det hela ska göras bättre så gör man nu stora satsningar på polisen. Vad gäller att följa upp just närpolisen - eftersom det är det som är föremål för dagens interpellation - och som svar på frågan om vad regeringen gör kan jag säga att Brottsförebyggande rådet har ett uppdrag som ska slutredovisas senast 1 maj 2001. Det handlar om att granska närpolisreformen. I regleringsbrevet för 2001 har regeringen givit ett uppdrag till Rikspolisstyrelsen att innan årets slut redovisa sina överväganden och de åtgärder som vidtagits med anledning av rådets rapport. Det är det som händer.
Fru talman! Jag är mycket medveten om den ansvarsfördelning mellan regeringen och myndigheterna som råder och som måste råda på området. Justitieministern kan självfallet inte närmare gå in på hur närpolisen ska organiseras. Mitt perspektiv - och det är inte samma som det som Jeppe Johnsson har - är att det viktiga är hur detta fungerar. Man ska klart titta över vem som ansvarar för vad. Om det visar sig att reformen, samtidigt som det finns intentioner i sig, har en stark förankring hos polismyndigheter och poliskår men inte förmått leva upp till intentionerna borde det inte råda någon tvekan. Då behövs någon form av åtgärder från regeringens sida för att korrigera vad som har gått snett. Därför hälsar jag med tillfredsställelse att justitieministern tagit ett sådant initiativ. En mycket viktig och intressant iakttagelse i Riksrevisionsverkets undersökning är t.ex. att ledig kapacitet för utryckningsstyrkor inte utnyttjats till förebyggande arbete och problemorienterade insatser. Genomgången av antalet utryckningspoliser per ingripande ger inget stöd för uppfattningen att poliser med förebyggande arbetsuppgifter ska behöva förstärka utryckningsverksamheten i den utsträckning som skett. Tvärtom tyder materialet på att kapacitet inom utryckningsverksamheten ska kunna användas till andra verksamheter inom närpolisområdena. Det gäller exempelvis förebyggande och problemorienterade insatser. Vanligt är uppenbarligen också att förebyggande poliser kallas in för att delta i utryckningspolisens allmänna övervakning. Här har jag pekat på det som uppenbarligen är ett starkt myndighetsansvar. Men om det skulle visa sig att det finns sådana här uppenbara brister tycker jag återigen att det är bra om regeringen ger signaler. Detta är en resursfråga, men det är också en fråga om hur polisen i dag använder de resurser som faktiskt står till förfogande.
Fru talman! Närpoliser har blivit fjärrpoliser. Det är den verklighet som många i allmänheten upplever. I går kväll var jag inbjuden till ett möte hemma i Blekinge mellan poliser och närpoliser och olika handlare. Det var en av de lokala handlarna som hade tagit initiativ till mötet. Tyvärr har handlarna slutat anmäla snattare till polisen. Polisen gör visserligen så gott den kan, och oftast kommer den. Men alltför många gånger har handlarna fått sitta ganska lång tid och bevaka en snattare. Som en handlare sade i går: Man har varken tid, ork eller råd att sitta och bevaka snattarna i flera timmar. Sådan är verkligheten. Därför slutar man anmäla. Så blir det när det fungerar så här dåligt. Då ger man upp. I interpellationssvaret tar ministern upp satsningen på polisen. Men när man dissekerar satsningarna så visar det sig att de inte räcker till mycket. Vi får inte glömma att det inte kompenseras för pris och löneökningar. Vi moderater delar Rikspolisstyrelsens uppfattning att med de krav som ställs på polisväsendet från statsmakternas och riksdagens sida krävs det att antalet poliser uppgår till ca 19 000, dvs. en ökning med knappt 3 000. Det är ju en hyfsad ökning, men jag tror den behövs. I det budgetalternativ som vi har lagt fram har vi tilldelat polisen 2 miljarder kronor mer än vad regeringens förslag ger under de kommande tre åren. Nu tvingas polisen leva på kredit. Kostnaderna för Socialdemokraternas besparingar på polisen får i dag bäras av ett ökat antal brottsoffer. I landet med världens högsta skatter håller skyddet för liv och egendom på att bli en klassfråga. Den som har råd kan anlita vaktbolag. Fru talman! Nu måste det ske en omstart av närpolisreformen. Ministern har såvitt jag vet inte haft så stora möjligheter att påverka årets budget. Men med den kommande vårpropositionen är det annorlunda. Rikspolischefen anser att det behövs 19 000 poliser. Delar ministern rikspolischefens uppfattning?
Fru talman! Visst, jag delar Bengt Silfverstrands uppfattning. Det behövs resurser. Det behövs göras något ännu tydligare. Det är klart att det kan råda en viss osäkerhet när det gäller en ny reform - det är naturligt. Det krävs ännu tydligare budskap. I budgetpropositionen framgår det att antalet poliser ska öka de närmaste tre åren. Det är 16 300 i år, sedan 16 500 och 16 800. Det ska ges förutsättningar för det. Det är därför som regeringen har satsat på den nya polishögskolan i Umeå och det är därför som regeringen har satsat på ytterligare en ny polishögskola som ska öppnas i södra Sverige. Man kan inte öka antalet så att det går ut över kompetensen. Vi har inte för avsikt att sänka nivån för det. En större utbildningskapacitet än vad som gäller nu är nog inte möjlig. Jag tycker att man ska avvakta, och se efter 2003 om det behövs ytterligare poliser. Nu görs den här satsningen, och det kommer att bli fler poliser än vad det har varit under hela 1990-talet.
Fru talman! Jag tänker inte delta i någon överbudsdebatt när det gäller antalet poliser och resurser. Det har nämligen också en annan sida, som Moderaterna aldrig brukar stå för, dvs. att kalaset ska betalas. Men det är oerhört viktigt att polisen får ytterligare resurser. Därför är det också viktigt att justitieministern gör den klara preciseringen - inte bara för ett år utan något framåt. Vi har anledning att räkna med detta. Jag förstår och utgår också från att det är regeringens avsikt att vi får resursförstärkningar också åren framöver - för det behövs. Det är den ena sidan av saken. Den andra sidan av saken, som också måste belysas för att en debatt ska kunna uppfylla kravet på att vara nyanserad, är att man bättre utnyttjar de faktiska resurser som redan finns. Det är i hög utsträckning ett myndighetsansvar. Vi kan ta några exempel från den undersökning av Riksrevisionsverket som jag har åberopat. Västra Götaland var ett av de polisdistrikt som undersöktes. Om man som exempel tar onsdagar så visade det sig att antalet uttryckningspoliser per anmälningstillfälle, per ingripandemeddelande, var tio fler än de fyra poliser som man efter diskussion med myndigheten själv antog varit tillräckliga. I samtliga de distrikt som undersöktes var det på detta sätt över hela linjen. Då måste man också ta tag i denna problematik. Polisens arbetstider är ett problem. Många poliser har kort veckoarbetstid, vilket leder till färre polistimmar. RRV har vid flera tillfällen påpekat att det för ett effektivt resursutnyttjande är nödvändigt att polisen i större utsträckning arbetar de tider då polisen behövs. Rikspolisstyrelsen delar RRV:s uppfattning. Det finns alltså en insikt, vilket är positivt, hos polismyndigheten att man måste utnyttja resurserna bättre.

Fru talman! Skrivelsen Hållbara Sverige som vi ska debattera i dag är en redogörelse från regeringen om ett antal projekt för en ekologiskt hållbar utveckling, eller snarare en beskrivning av verkligheten så som regeringen ser den. Denna beskrivning skiljer sig inte mycket från den årliga redogörelse som görs i budgetpropositionen. Frågan är om inte skrivelsen snarare har bidragit till en sämre miljö än till en bättre. Sakligt sett bidrar den inte till något nytt, men däremot har den påverkat miljön negativt genom den onödiga pappersförbrukningen och all energiförbrukning som har krävts för att skriva, trycka, kopiera, mejla m.m. Vi moderater har sju reservationer som vi har lagt fram för att vi inte instämmer i riksdagsmajoritetens beskrivning av miljöarbetet. Vi står bakom alla dessa reservationer, men jag väljer att yrka bifall till endast reservationen 2 under punkt 4. Allemansrätten har vi debatterat ett antal gånger i denna kammare. Det finns i dag inget parti som vill att allemansrätten ska försvinna. Dock finns det ett par partier, däribland vi moderater, som kräver att allemansrätten inte får missbrukas. Det är ett faktum att det finns individer i Sverige i dag som dragit ut allemansrätten lite väl långt. De använder andras mark eller vatten till att bedriva kommersiell verksamhet. Det är verksamheter som ofta går ut över miljö och natur. Människor känner inte samma ansvar för sådant de själva inte äger. Genom att sätta äganderätten ur spel på detta vis bedrivs det rovdrift på naturen på en del platser. Det mest märkliga är att majoriteten i riksdagen totalt ignorerar problemet. Att Socialdemokraterna aldrig har ansett att äganderätten är en speciellt viktig princip har vi förstått. Det har vi sett många exempel på. Men att man inte uppmärksammar de negativa konsekvenser detta har för miljön är konstigt. Likaså förvånar det mig att Folkpartiet inte delar vår åsikt i denna fråga. Äganderätten borde vara en central del i Folkpartiets politik, men det vekar inte så när det väl kommer till kritan. Varför är det så att vi inte kan ha en gemensam uppfattning i utskottet om att allemansrätten inte ska missbrukas? Vi pekar dessutom på verktyget som kan åtgärda problemet. Regeringen kan använda sig av 12 kap. 6 § i miljöbalken. Det skulle innebär att markägaren ska underrättas och samtycka till att verksamheten bedrivs på dennes mark. Det är en liten förändring som skulle kunna få bort de värsta missbruken. Fru talman! Även kärnkraftsavvecklingen är ett ämne som har debatterats mycket. Men det förtjänar denna fråga. Som skåning drabbas jag själv av detta. För oss i Skåne är detta en mycket viktig fråga, vilket den också borde vara för hela landet. Att nedläggningen av Barsebäck har fått stor negativ ekonomisk påverkan och har påverkat energiförsörjningen negativt i form av bl.a. effektbrist står väl utom allt tvivel. Men riksdagsmajoriteten försöker att förklara sitt beslut med att det är bra för miljön. De flesta skåningar vet att det inte är så. Det räcker att ställa sig i Malmö och blicka över Öresund en kall vinterdag. Det är då de danska smutsiga kolkraftverken kör som värst. När vinden ligger på märks stoftet som flyger med vindarna på våra markiser och biltak. De ökade utsläppen motsvarar dessutom 10 000 extra ton koldioxid per dygn i utsläpp. Att kalla stängningen av Barsebäck en miljöåtgärd är inte rimligt och ärligt. Vi har krävt en miljökonsekvensanalys av stängningen av Barsebäck 1 sedan beslutet att stänga 1:an, framför allt som kunskapsunderlag inför en eventuell stängning av Barsebäck 2. Detta har majoriteten nobbat hela tiden. Troligen är man rädd för resultatet. Är vi de enda som har reagerat för detta? Är det endast en gnällig opposition som obstruerar för att man har förlorat i sakfrågan? Svaret är entydigt nej till de frågorna. Kommissionen, genom miljökommissionären Margot Wallström, har nyligen skickat en formell underrättelse till regeringen. I denna påpekar Wallström tydligt att det faktum att en miljökonsekvensbeskrivning inte utförts tydligt strider mot EG direktiv. När vi gick med i EU band vi oss vid att följa europeisk lagstiftning. Har då den svenska regeringen begått ett lagbrott genom att inte följa de direktiv som tydligt beskriver en nedläggning av ett kärnkraftverk? Det återstår att se. Min tolkning är att detta är ett solklart brott mot ett tydligt EG-direktiv. Det tråkiga i sammanhanget är att vi har påpekat detta ganska länge men inte fått något gehör för det. Fru talman! Den gröna skatteväxlingen är en god pedagogik. Att man ska höja skatter på dem som förstör och sänka för dem som bidrar, dvs. skatt på arbete, låter utmärkt. Det finns dock minst två problem med detta. Det ena är att riksdagsmajoriteten tycker att det är mycket bättre att höja skatter än att sänka dem. Den gröna skatteväxlingen har blivit en grå skattehöjning. Det grundläggande problemet är att trots den goda pedagogiken har dessa två skatter i grunden inget med varandra att göra. Det är en cynisk politik som ser företagen som ett skattekollektiv. Först och främst är det i många fall inte samma företag som får en höjning på miljösidan och en sänkning på skatt på arbete. När man konstruerar en grön skatteväxling har man bara statens ekonomi i fokus, inte företagens ekonomi eller miljön. Inte heller tar man hänsyn till den internationella konkurrenssituationen för enskilda företag. Jag tror dock att vi behöver båda dessa komponenter som växlingen går ut på, dvs. ekonomiska styrmedel för att hantera miljöproblem från företag och betydligt lägre kostnader på arbete. Men att sammankoppla dem är ett misstag. Det behövs i stället helt nya grepp i genomförandet av miljöpolitiken. Om målsättningen med miljöpolitiken är att vi ska uppnå en långsiktigt hållbar livsmiljö där den biologiska mångfalden värnas är det dags att ompröva för hur gränsvärden och reningskrav sätts. På vissa områden skulle det vara lämpligt att utgå från de nivåer som människa och omgivande miljö långsiktigt tål. En sådan modell skulle innebära en ambitionshöjning i miljöarbetet som i sin tur ställer krav på mer kostnadseffektiva miljöverktyg. Ett sådant verktyg är handel med överlåtelsebara utsläppsrätter, som på ett dynamiskt sätt använder sig av marknadsekonomins möjligheter samtidigt som miljöns bästa är i fokus. Erfarenheter från bl.a. USA visar att system med handel med överlåtelsebara utsläppsrätter är mycket effektiva i miljöarbetet. Minskningen av utsläppsrätterna måste ske långsiktigt, och målsättningen att sänka den totala utsläppsmängden måste vara väl känd där de planerade minskningarna är offentliga så att aktörerna på marknaden har tillgång till korrekt information. Dynamiken i systemet är att de tillsynsmyndigheter som ska finnas får kontroll över de totala utsläppen samtidigt som spelreglerna är tydliga för de aktörer som sinsemellan på en fri marknad får köpa och sälja utsläppsrätter. Den höga kostnadseffektiviteten kommer sig av att reningsinsatserna automatiskt styrs dit det är billigast att rena. Varje aktör ställs inför beslutet att minska sina utsläpp genom ytterligare rening eller att köpa rätten på marknaden till det pris marknaden fastställer beroende på utbud och efterfrågan. För att systemet inte ska vara hämmande på tillkomsten av nya företag kan man reservera en viss procent av de totala utsläppsmängderna till nyetableringar. Det är ett ganska komplicerat system, men det är ett sätt att på marknadsekonomins vis hantera miljön så att de företag som finns på marknaden kan förstå spelreglerna. Det är troligt att det för många typer av utsläpp är lämpligt att utforma s.k. bubblor på EU-nivå - utsläppsrätter kan också kallas miljöbubblor - och för andra kanske på global eller nationell nivå. Det är viktigt att utnyttja de möjligheter systemet med utsläppsrätter ger såväl inom Sverige som inom EU. Lämpliga områden att börja med på EU-nivå skulle kunna vara växthusgaser, där man redan har börjat, och försurande utsläpp, som man däremot inte har börjat med. På global nivå skulle systemet med fördel kunna användas för att minska utsläppen av koldioxid. På svensk nivå eller inom Östersjösamarbetet skulle man kunna använda systemet för att på ett kostnadseffektivt sätt begränsa utsläppen av närsalter till Östersjön. Det är dags att regeringen tar tag i frågan om utsläppsrätter och konkretiserar de tankegångar som finns. Detta får inte endast handla om koldioxid utan borde i större utsträckning handla om även svaveldioxid, kväveoxider, fosfor, m.m. Regeringen borde ta ett initiativ i EU för att driva igenom genomförandet av systemet för att nå ett rättvist och effektivt system även på dessa områden. Riksrevisionsverket, RRV, har i en rapport kritiserat de lokala investeringsprogrammen och de former för vilka stödet tilldelas kommuner. RRV konstaterar att det finns åtskilliga brister, när det gäller både hittills uppnådda resultat och det sätt på vilket bidragen har administrerats. I rapporten menar RRV bl.a. att de förväntade miljöeffekterna många gånger har överskattats, att kommunerna tycks söka bidrag mest för att möjligheten finns snarare än för att lösa lokala miljöproblem, att programmen inte varit anpassade för nytänkande och innovationer och att projektens beräknade sysselsättningseffekter har överstigit det verkliga utfallet. Vidare konstaterar man att någon bedömning av om bidragen kan tänkas ha konkurrenssnedvridande effekter inte har gjorts och att detta riskerar att störa den marknadsdrivna miljöanpassningen samt att Miljödepartementet kommer att behöva avsätta ytterligare resurser för att kunna hantera programmen i framtiden. Vi befarade att de lokala investeringsprogrammen skulle innebära ökad byråkrati, snedvriden konkurrens, dyra felinvesteringar och allmänt slöseri med skattemedel. Rapporten från RRV visar att våra farhågor kring de lokala investeringsprogrammen till stor del har besannats. Vi anser att stödet till lokala investeringsprogram ska avskaffas och att inga mer bidrag ska beviljas då ansöknings och uppföljningsrutiner gällande både miljöeffekter och sysselsättning har grundläggande brister. Det finns skillnader i miljöpolitiken, fru talman. Jag har försökt lyfta fram några av de stridsfrågor som finns mellan partierna. Man måste tro att samtliga partier har miljöns bästa i fokus när man filar på sin miljöpolitik, men vi har olika lösningar på de problem som finns. Moderaternas miljöpolitik bygger i grunden på att man inte kan isolera miljöpolitiken från andra områden. Man kan inte påstå att miljöpolitiken står över all annan politik. Man måste ta hänsyn till ekonomi och påverkan på vår välfärd. Politiken måste vara en spelplan där alla dessa komponenter fungerar tillsammans. Till detta krävs en god vetenskaplig grund. Vi kan inte tycka en massa. Vi har en skyldighet att ta reda på så mycket fakta som möjligt. Ibland tycks politiker vara rädda för att genomföra analyser som kan gå emot deras politik. Det är synd. Vi måste ha så bra underlag som det går för att fatta rätt beslut.

Fru talman! Det gläder mig att miljöministern är här och lyssnar på oss. Jag tycker att det är väldigt trevligt. Sedan ett par år lämnar regeringen en årlig redogörelse för arbetet med en ekologiskt hållbar utveckling. Det är en intressant läsning, och det ger den som vill veta god kunskap om vad miljöpolitik för närvarande går ut på. Vi kristdemokrater delar dock inte synen på det riktiga eller kloka i vissa åtgärder. De riktigt svåra miljöfrågorna har i dag global karaktär, men mycket kan göras på nationell nivå. Det gäller framför allt energiförsörjningen. Jag var med på ett seminarium för en vecka sedan, och där förvånade sig föreläsarna över att vi i Sverige använder el till uppvärmning. Det gör man annars inte i Europa, eftersom man har så dålig effektivitet i elutvinningen. Vi fick också veta att hälften av vårt nuvarande elbehov kan täckas genom att man konsekvent producerar kraftvärme i stället för bara värme. Det fick vi också höra för 20 år sedan inför folkomröstningen om kärnkraften. Men vi har inte satt kraftvärmen i system. Kraftvärme innebär att el produceras samtidigt med värme. Kraftvärmen står för en mycket liten andel av den svenska elproduktionen. I detta läge avvecklas Barsebäck 1, och Sverige slår svenskt rekord i elanvändning ett kallt vinterdygn. Marginalimporten av el till Sverige kommer för närvarande från f.d. Östtyskland. I övrigt importerar vi kolkraftsel också från Danmark, Tyskland och Alla är vi nu mycket medvetna om faran med utsläppen av växthusgaser. För 20 år sedan var det huvudsakligen de försurande utsläppen vi resonerade om. Ett scenario då visade att vår elanvändning inte behövde öka trots bibehållen välfärd. Samtidigt fanns vetskapen om att en kärnkraftsolycka skulle få ofattbart stora följder för människor och djur. För Kristdemokraterna var det självklart att säga nej till kärnkraften. Kunskapen om det nästan ofattbara hotet av växthusgaserna har kommit senare. Alla beslut rörande energi måste i våra dagar konsekvensanalyseras även med tanke på utsläpp av växthusgaser. Vi kristdemokrater vänder oss emot att Barsebäck 1 stängdes utan sådan konsekvensanalys. Vi kräver att en sådan analys görs och att denna analys ska få ligga till grund för en liknande analys inför den planerade stängningen av Barsebäck 2. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservation 10. Jag står också bakom de övriga reservationer där vi finns med. I reservation 18 kritiserar vi regeringens s.k. investeringsprogram, bl.a. för att förväntade miljöeffekter överskattats. Det seminarium jag tidigare talat om här i dag gav ett exempel på detta. Exemplet var det s.k. Navestadsprojektet. Navestad är ett nytt bostadsområde i Norrköping. 160 miljoner kronor ur lokala investeringsprogrammet anslogs för värmeisolering av ett bostadsområde för att spara energi. Det låter ju förnuftigt. Fjärrvärmen kommer från ett kraftvärmeverk, som alltså producerar el samtidigt med värme. Kraftvärme förutsätter ett kylsystem för att ha full effekt. Fjärrvärmesystemet utgör i det här fallet kylsystemet. Isolering av fjärrvärmesystemet minskar kylningen i systemet och minskar direkt effektiviteten i elproduktionen. Nu kom inte detta projekt till stånd, utan det stupade av andra skäl. Kristdemokraterna vill i stället satsa på det lokala Agenda 21-arbetet. Det behöver fart och lite livslust, och det kan vi medverka till på riksplanet. Det engagerar folk lokalt och utgör en nödvändig grund för medvetandet om miljö och livsstil och möjliggör förändringar. Det är oroande att en tredjedel av kommunerna inte har ett aktivt arbete med Agenda 21. Likaså är det många mindre företag som bedriver ett aktivt miljöarbete som inte kommer till synes i översikterna över miljöarbetet i företagen. Regeringen menar, att antalet miljöcertifierade företag ger en grov men för ändamålet tillräcklig uppskattning av företagens miljöarbete. Miljöledningssystem kostar tid och pengar, varför det utgör hinder för registrering. Företagarnas Riksorganisation arbetade för ett år sedan med ett enklare men strukturerat miljörevisionssystem på grund av de höga kostnaderna för ett litet företag att satsa på ISO eller EMAS-system. Verksamheten i mindre företag borde räknas med i de gröna nyckeltalen för miljöarbetet i svenska företag. Nu räknas bara ISO och EMAS-registrerade företag och inte alls det aktiva miljöarbete som pågår i många mindre företag. Det medför att nyckeltalen inte säger så mycket om det totala miljöarbetet. Enligt vår mening är det angeläget att små och medelstora företag arbetar med miljöledningssystem och att företag kan göra det frivilligt utan certifiering. Vi kristdemokrater har också framhållit den handfallenhet många kommuner känner när det gäller frågan om sanering av förorenade markområden. I skrivelsen uppger regeringen att den statliga verksamheten har inriktats på att klarlägga omfattningen av konsekvenserna av föroreningarna samt att ta fram metoder för undersökningar och efterbehandlingsåtgärder. Länsstyrelserna har kartlagt landets saneringsbehov. En utredning har gjorts. Beredning pågår i Regeringskansliet. Utskottets majoritet bemöter vår motion om marksanering med att staten satsar stora ekonomiska resurser på sanering av förorenade områden, underförstått att åtgärderna därmed flyter på som tänkt. Men de flesta kommuner har ingen erfarenhet av hur ett saneringsarbete ska organiseras i praktiken. Kunskap saknas om vart man vänder sig, vilka krav som ska ställas och vem som kan utföra saneringen. Det finns kommuner som funderat i tre år på sådant. Utskottet utgår från att Naturvårdsverkets förslag bereds utan onödigt dröjsmål. Vi kristdemokrater vill att beredningen påskyndas. En annan fråga där kristdemokraterna försökt påskynda åtgärderna är oljeutsläppen i Östersjön. Enligt skrivelsen förefaller tiden äntligen vara inne för åtgärder. I skrivelsen sägs att en proposition är att förvänta våren 2001, dvs. nu. Men den kan inte återfinnas i förteckningen från Statsrådsberedningen över propositioner avsedda att lämnas efter den 24 januari 2001 under återstoden av riksmötet. Hur blir det? Fru talman! Jag frågar regeringssidan: När kommer propositionen om oljeutsläpp?

Fru talman! Människans påverkan på jordens klimat kommer att få mycket stora negativa konsekvenser för både nu levande och kommande generationer. Vi kan vara säkra på att kostnaderna av olika slag till följd av väder och klimatrelaterade skador kommer att vara stora. I ljuset av detta är det naturligtvis mycket angeläget att Sverige har en offensiv och verkningsfull klimatstrategi - en strategi som gör att vi med trovärdighet kan driva på EU och det övriga världssamfundet för tuffare krav och överenskommelser om minskade utsläpp av växthusgaser. Tyvärr måste jag och många andra som är oroade över klimatförändringarna konstatera att regeringen tydligen inte klarar av att presentera den utlovade klimatpropositionen - en proposition som skulle kunna beskriva den offensiva klimatstrategi Sverige behöver inför pågående och kommande internationella klimatförhandlingar. Samtidigt som klimatpropositionen lyser med sin frånvaro vill regeringen tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet till synes emellertid slå undan benen för de alternativa och miljövänliga biobränslena genom att belägga dem med skatt. Hur går det ihop med den uttalade ambition som står att läsa i nu föreliggande skrivelse om att minska utsläppen av växthusgaser? I skrivelsen redogör regeringen för sin framtida skatteväxlingsstrategi. På s. 23 står följande att läsa: "Enligt strategin skall omställningen bidra till en effektivare energianvändning, gynna användningen av biobränslen". Hur kan det vara att gynna biobränslen att samtidigt belägga dem med skatt? Jag bara frågar. Regeringens agerande skapar stor oklarhet och försvårar möjligheterna att skapa ett grönare energioch transportsystem i vårt land och i många andra länder. För att ge möjlighet för en utfasning av de fossila bränslena avvisar Centerpartiet regeringens, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ambitioner att skattebelägga biobränslen. Fru talman! Handel med utsläppsrättigheter kan vara ett effektivt instrument att minska utsläppen av växthusgaser. Möjligheten att minska utsläppen genom att använda marknadsmekanismerna bör utnyttjas, enligt vår mening. Ett system för handel med utsläppsrättigheter bör införas helst på EU-nivå, men i väntan på detta i Sverige eller i den nordiska miljöunion som Centerpartiet förespråkar. Det är viktigt att handelssystemet utformas så att teknikutveckling stimuleras och inte bromsas. Fru talman! Regeringen efterlyser en helhetssyn på miljöpolitiken, men stannar vid ett efterlysande. Det nödvändiga funktionstänkandet saknas helt hos regeringen, vilket gör en helhetssyn omöjlig. Det som bör vara en av de viktigaste utgångspunkterna glöms helt bort. Att tänka i funktioner är nödvändigt. Det är inte produkten i sig som man ska efterfråga, utan det är funktionen som produkten tillhandahåller som vi ska och bör efterfråga. Funktionstänkandet gör att nya och vad som i dag ses som okonventionella lösningar kommer att utvecklas. Det land, det samhälle eller det företag som tar till sig funktionstänkandet och funktionssynsättet kommer att ha en mycket stor fördel framför andra länder, samhällen och företag när utvecklingen visar att dagens produkttänkande i längden är felaktigt. Funktionstänkandet innebär en omställning från invanda mönster - en omställning som dock är nödvändig, då hushållen står för nära hälften av de miljöskadliga utsläppen i Sverige. En omställning av invanda mönster gör forskning kring funktioner och funktionstänkande nödvändig. Att bryta invanda mönster fordrar att människor mevetandegörs om hur alternativen ser ut. Människor bör vara delaktiga i processen för att mönstren ska kunna brytas. Vi måste ändra vår livsstil mot ett ökat funktionstänkande. Informationen och utbildningen kring funktioner är därför av största vikt. I dagsläget saknas en sådan strategi för att öka funktionstänkandet. Jag och Centerpartiet ser det som en brist. Det är rimligt att en sådan strategi framarbetas. Jag förstår ärligt talat inte utskottets rädsla inför ett tillkännagivande till regeringen om en sådan strategi, men möjligen är det någon här som kan förklara för mig vari denna rädsla består. Fru talman! De allra flesta inser att internationellt samarbete är en viktig förutsättning för att nå ett ekologiskt uthålligt samhälle. Centerpartiet bejakar därför, i motsats till vissa andra partier i denna kammare, EU-samarbetet. Just på miljöområdet kan EU uträtta en del - kanske t.o.m. en hel del. Det är synd att inte alla i denna kammare insett detta. Sverige och de andra nordiska länderna ligger långt framme på miljöområdet. Det är därför naturligt att dessa länder driver på i EU kring dessa frågor. Ett sätt att göra detta är att nyttja möjligheten till flexibel integration inom EU och kanske bilda en nordisk miljöunion. I dagsläget, när den flexibla integrationen omnämns, handlar det till största delen om ekonomisk politik, men vi vill att den kommer till användning även på miljöområdet. Jag är övertygad om att de nordiska länderna, som ligger långt framme på miljöområdet, genom att bilda en nordisk miljöunion skulle kunna driva på utvecklingen inom hela EU Fru talman! Nära kopplad till det internationella samarbetet är bristen på strategi för svensk miljöexport. Marknaden för renodlad miljöteknik beräknas i dag till 4 000 miljarder kronor. 2010 förväntas den uppgå till 6 000 miljarder kronor. Tillväxttakten är således hög, och nyttan för miljön är stor. Sverige är i dag, trots stort kunnande och potential, nettoimportör av renodlad miljöteknik. Enligt mitt förmenande är detta anmärkningsvärt i ett land där kundkrav och lagstiftningskrav länge drivit utvecklingen framåt. Det är lätt att konstatera att det i Sverige satsas för lite på miljöexport. Centerpartiet anser det därför nödvändigt att man tillgodoser de krav som framförts och presenterats i den s.k. Miljöexportutredningen. En sådan satsning skulle kunna vara bra för miljön. Samtidigt skapar den arbetstillfällen i vårt land. Sannolikt är detta bättre i båda hänseenden än effekterna av de s.k. lokala investeringsprogrammen, som det nu satsas så stora pengar på. Det är, fru talman, tydligt att regeringen inte klarar av att driva en sammanhållen och verkningsfull miljöpolitik som inbegriper alla samhällssektorer. I den mån miljön får utrymme i regeringens politik är det som en isolerad företeelse. Så får det naturligtvis inte vara. Miljöfrågorna finns och måste göras levande i alla samhällssektorer. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom samtliga reservationer som bär mitt namn men nöjer mig för tids vinnande med att yrka bifall till nr 10 och nr 13.

Fru talman! Är det onödigt med den här typen av redovisningar, som sägs i en motion från moderaterna? Nej, det är inte onödigt, men visst kunde redovisningen hellre innehålla mer av utvärdering. Och det kommer vi att få. Innan dess fyller en sådan här skrivelse en viktig funktion. Det här säger jag mot bakgrund av att vi socialliberaler finner anledning att peka på några frågor där vi tycker att mer måste göras. När det gäller de, enligt oss socialliberaler, två största utmaningarna, den biologiska mångfalden och klimatsituationen borde vi ju vara eniga, men så är det tyvärr inte. I debatten här i kammaren på senaste tiden och i dag är det tydligt.

Alltfler arter hotas i dag av utrotning. Den svenska floran och faunan blir ständigt fattigare. Möjligheten till naturupplevelser för kommande generationer minskar. Naturvården handlar ju inte minst om att skydda och bevara naturvärden och mångfalden i naturen åt framtida generationer. Att öka möjligheterna till naturupplevelser är en central uppgift för miljöpolitiken. Fler områden måste ges kvalificerat skydd som naturreservat eller på annat sätt skyddas. Inrättandet av fler nationalparker och natur och kulturreservat är en viktig åtgärd för att skydda exklusiva natur och kulturlandskap. Antalet Natura 2000-områden måste utökas, så att vi kommer i kapp Syd och Mellaneuropa. Särskild tonvikt ska läggas vid säkerställande av rekreationsmarker i och kring tätorter. Naturhänsynen måste här vara högre än i vanlig produktionsskog, och det ska naturligtvis medföra rätt till intrångsersättning för markägarna. De orörda älvarna och andra känsliga vattendrag måste bevaras. De har enastående skönhets och upplevelsevärden och utgör viktiga ekosystem för många hotade djurarter. Och för att bevara kusternas och skärgårdarnas karaktär måste vi inrätta kustreservat. Kustreservatens karaktär måste bevaras för både naturens och kulturens skull. Ett nationellt bevarandeprogram för kust och skärgård måste därför upprättas medan det ännu finns oförstörda kustområden. Vi socialliberaler värnar också om söt och saltvattenorganismernas biologiska mångfald. Öppet vatten, undervattensmiljöer och havsbottnar måste ges skydd också i form av rent marina reservat. Utsläppen kring Östersjön kräver gemensamma lösningar på framför allt bionivå men även på nationell nivå. Bästa miljöinsatsen för att stärka regionen kring Östersjön är att arbeta för att våra grannländer blir medlemmar av EU. Dessutom krävs en del punktinsatser, bl.a. ökade resurser för att minska oljeutsläppen i Östersjön. Här finns en rad överenskommelser. Problemet är efterlevnaden av överenskommelserna. Vi måste kanske börja diskutera att Sverige bör verka för en lag om miljölots på alla fartyg som trafikerar Utökad internationell handel med långa och energikrävande transporter skapar påfrestningar på den globala miljön. En socialliberal miljöpolitik vill därför kombinera frihandel med miljöanpassat transportarbete. Det kräver att alla transportslag, även i internationell trafik, måste betala sina miljökostnader. Och för det krävs internationella överenskommelser om skatt och avgifter på miljöförstörande utsläpp, utsläpp från långväga vägtransporter, flyg och sjöfart. I Europa är EU ett unikt verktyg för att skapa gemensamma miljöregler. EU ska kunna fatta beslut om gemensamma regler och miljöavgifter. Sådana beslut menar vi ska kunna fattas med kvalificerad majoritet, till skillnad från vad regeringen tycker. Vi vill också införa en europeisk miniminivå för koldioxidskatt. Trots att Sverige säger sig förespråka en sådan är Sverige i verkligheten en av de värsta bromsklossarna mot en sådan utveckling. Förebilden för EU bör vara EMU-samarbetet. Unionen måste skapa en gemensam handel med utsläppsrätter för växthusgaser. En europeisk koldioxidavgift är i sig inte nog för att klara utmaningen med att stoppa växthusgaserna. Sverige bör i avvaktan på ett EU-system införa sådan handel med utsläppsrätter på nationell nivå så snart som möjligt. Uttunningen av ozonskiktet är ett globalt problem, och gemensamma och internationella lösningar är av stor central betydelse. Hotet mot ozonskiktet ligger främst i fortsatt eller ökande produktion och användning av ozonnedbrytande ämnen i andra länder. Med tanke på att det i dag finns fullgoda tekniska alternativ när det gäller de allra flesta användningar av ozonnedbrytande ämnen ska Sverige driva på avvecklingen. I Sverige handlar det i dag till stor del om att se till att de ämnen som i dag finns i omlopp tas om hand via avfallshantering. Vi vill att EU inför en miniminivå för svavelbeskattningen. EU bör också införa gemensamma regler för att minska utsläppen av kväve. Äganderätter och ekonomiska styrmedel är exempel på effektiva metoder för att använda marknadskrafterna i miljöpolitiken. Miljöavgifterna kompletterar generella utsläppsgränser och innebär att den som släpper ut föroreningar eller utnyttjar en naturresurs får betala för sig. Ett annat styrmedel är att skapa äganderätter genom att fastställa ett tak för utsläpp och sedan auktionera ut utsläppsrätter under detta tak. Miljöavgifter och utsläppshandel innebär att alla förorenare motiveras att minska utsläppen och att teknikutvecklingen stimuleras i miljövänlig riktning. Fru talman! Så vill jag säga några ord om avfallspolitiken. Det avfall som uppstår ska vi i första hand återanvända. I andra hand ska materialet återvinnas, och i tredje hand ska energi utvinnas ur avfallet. Om det inte är möjligt ska deponering användas. Grundprincipen ska vara att avfall ska tas om hand så nära källan som möjligt. Vi har nu en utveckling där sopförbränningen ökar i omfattning, en hantering som inte är miljövänlig. Det är viktigt att vi får en skatt på sopförbränning för att stoppa denna utveckling, som är miljöovänlig. Äganderätten är viktig för oss socialliberaler, till skillnad från vad Moderaternas representant nyss sade. Men att i miljöbalken reglera den typen av frågor är ändå fel väg att gå. Det är inte på det sättet vi ska reglera de frågorna. Äganderätten är viktig för oss. Fru talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till reservationerna 3, 11 och 17. Jag yrkar också bifall till reservation 7.
Fru talman! Harald Nordlund har nu kritiserat mig för tredje gången i kammaren för ett uttalande jag gjort just här i kammaren om växthuseffekten. Jag försökte vid det tillfället tala om att man skulle ha en vetenskaplig hållning och säga att man inte bombsäkert kan veta att växthuseffekten verkligen äger rum, även om det är mycket troligt. Vi har nyligen i Folkpartiets egen tidning fått läsa att Harald Nordlund inte har partiets förtroende i vissa viktiga frågor. Min fråga till Harald Nordlund är: Har Harald Nordlund i det här fallet sitt parti med sig i denna något ovetenskapliga hållning till växthusfrågan? Harald Nordlund har vid upprepade tillfällen sagt att man aldrig får ifrågasätta växthuseffekten. Detta att ifrågasätta och ständigt ompröva är väl grunden för en god kunskapsbas. Det finns trots allt vetenskapsmän som hävdar andra förklaringsmodeller, och det är väl viktigt att lyssna på dem, ta upp dem i debatten, erkänna dem och ge dem de medel de behöver så att vi inte låser oss vid en förklaringsmodell. Det har vi gjort förr, och det är sällan bra när man politiskt bestämmer sig för vad som är den riktiga utvecklingen. Jag tror att de flesta här i kammaren är överens om att växthuseffekten som förklaringsmodell är en mycket trolig modell. Men att på det här ovetenskapliga sättet säga att man absolut inte får ifrågasätta denna förklaringsmodell är inte bra.
Fru talman! Jag tror att detsamma gäller beträffande växthuseffekten som när vi diskuterar avfallsfrågorna: Vi måste från politiskt håll vara oerhört tydliga om vart vi vill att vi ska gå. Självklart ska vi ifrågasätta när det finns anledning att ifrågasätta, men forskare och experter är i dag eniga om att vårt sätt att leva är en av orsakerna till det som vi beskriver som ett klimatproblem i dag. Då måste vi vara tydliga. Det är likadant med avfallsfrågorna. När moderater ute i Sveriges kommuner allt oftare börjar tala om att vi ska öka sopförbränningen gör man mycket stor skada genom att så tvivel om i vilken riktning vi ska gå.
Fru talman! I förra veckan deltog jag i ett växthusseminarium på Handelshögskolan som arrangerades av bl.a. Naturvårdsverket. Den syn som Harald Nordlund har delades t.ex. inte av Bert Bolin, som är en av våra främsta experter i det här sammanhanget. Han hade en betydligt mer resonerande hållning till växthusfrågan än vad jag tycker att Harald Nordlund har. När det gäller sopförbränningen kan jag bara konstatera att det faktum att sopförbränningen ökar delvis kan vara en effekt av den deponiskatt som vi införde i fjor och som Harald Nordlunds parti Folkpartiet minsann stödde. Vi varnade redan i den debatten för att detta kunde ske, att denna deponiskatt kunde leda till en ökad sopförbränning. Men det tyckte inte Harald Nordlund var ett intressant argument vid det tillfället. Jag kan bara konstatera det, fru talman.
Fru talman! Lars Lindblad minns fel. Därför ska jag berätta för Lars hur det förhåller sig. Vi sade att det är oerhört viktigt om vi inför en skatt på deponering att vi också gör det på sopförbränning. Vi har vid ett flertal tillfällen sagt, och gör det nu också, att det är viktigt att vi inför en skatt även på sopförbränning. Annars får vi just den effekt som Lars Lindblad talar om, nämligen att man ökar sopförbränningen. Därför är det viktigt att vi får skatt även på sopförbränning.

Fru talman! En hållbar utveckling skapas inte enbart på Miljödepartementet i Sverige. För att nå målet om en hållbar utveckling fordras en delaktighet från alla departement, myndigheter och samhällssektorer, från näringslivet och, inte minst, från alla oss individer. Det är dessutom så att en hållbar utveckling i dagens globaliserade värld förutsätter internationella lösningar. Vi kan inte själva skapa en hållbar utveckling eftersom mycket av våra återstående miljöproblem härrör från den globala marknaden. Man kan nog med fog påstå att ingen fråga kräver ett så stort nätverk och så stor mängd delaktiga som just frågan om att skapa en hållbar utveckling. Regeringens årliga skrivelse till riksdagen är därför en viktig länk i det fortsatta arbetet med att skapa ett hållbart samhälle. I årets skrivelse får vi också en redogörelse över flera departements handläggning av frågorna. Vi använder i Sverige en strategi med flera pelare för att uppnå denna så viktiga utveckling. Vi har antagit 15 miljökvalitetsmål. Dessa håller nu på att brytas ned till delmål i Regeringskansliet, efter beredning i Miljömålskommittén och en stor remissrunda. Målen och strategierna för att uppnå dem är väldigt viktiga för alla. Det skulle vara väldigt svårt att vara delaktig i en process om man inte visste vad målet var. En proposition om mål och strategier på kemikalieområdet är nyligen lämnad till riksdagen, och i höst väntas en proposition om klimatfrågorna. Ett annat instrument är miljöbalken, som med lagen som verktyg ska användas för att uppnå våra mål. Ett annat verktyg är det internationella arbetet, där EU spelar en mycket viktig roll. En del vill framställa EU som ett hinder för att nå framgång på miljöområdet, men inget kan vara mera fel. I det globala sammanhanget spelar vår miljöpåverkan en liten roll, men genom EU kan vi spela en stor roll för att förbättra den framtida miljön på ett mycket större område som definitivt har en stor betydelse för vår framtida miljö. Fru talman! I detta betänkande behandlas också 37 motionsyrkanden. Många av dessa har vi behandlat tidigare här i kammaren. Vi har till betänkandet 19 reservationer som visar en mycket stor spretighet i uppfattningarna på den borgerliga kanten. I en reservation föreslår Centerpartiet ett nytt angreppssätt, som de kallar funktionstänkande. Det skulle gå ut på att konsumenten inte skulle efterfråga produkter utan funktioner. Jag tycker att det är svårt att utläsa vad som egentligen avses. Inte heller kan man utläsa vilka konsekvenser ett sådant angreppssätt skulle medföra. Vi är nu mitt upp i en process med mål och medel i miljöpolitiken. Likaså gäller det kontrollen av verksamheter och produkter. Att nu börja med ett nytt angreppssätt på så lösa grunder tror jag enbart skulle ställa till med förvirring och inte underlätta för oss att nå våra miljömål. Det skulle inte minst leda till stora förändringar på det juridiska området och sannolikt kräva en helt ny lagstiftning. Hur skulle tillstånd kunna bedömas på en funktion som kyla eller ogräsfria åkrar? Det går inte att gå vidare på detta spår utan att det förtydligas mycket mer. Därför yrkar jag avslag på den reservationen. I reservation 2 har vi en gammal bekant som vi behandlade i riksdagen senast för några månader sedan. Det gäller allemansrätten. Allemansrätten är en sedvanerätt som inte finns i någon lagstiftning. Det skulle vara omöjligt att i en lag utforma en allemansrätt som skulle vara tillämpbar i hela vårt avlånga land med de olika förutsättningar som finns. När det gäller skyddet mot slitage som kan hota en hållbar utveckling finns möjligheten i miljöbalken för myndigheter, exempelvis länsstyrelsen, att införa en anmälningsplikt i miljökänsliga områden. Med detta instrument kan man värna miljön. Trots detta har Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet sedan miljöbalken tillkom ställt krav på att avtal ska tecknas med markägaren för utnyttjande av allemansrätten. I er reservation talar ni om avtal vid visst utnyttjande. Jag, och säkert många andra som vill vistas ute i vår natur, vill gärna veta vad "visst utnyttjande" innebär. Vilka ska enligt er uppfattning träffa avtal? Är det bärplockarna eller idrottsklubbarna som anordnar poängpromenader som ska teckna avtal med markägaren? En annan fråga, som ni inte heller berör, är vad som ska avtalas. Är det ekonomisk ersättning som markägaren ska ha eller vad är det som måste bindas i avtal för att vi vanliga personer ska få vistas i naturen? Fru talman! Utskottsmajoriteten, med socialdemokrater, vänsterpartister, miljöpartister och folkpartister, har en klar uppfattning att vi inte ska äventyra vår allemansrätt genom att nu föra in lagstiftningsåtgärder, utan vi yrkar avslag på reservation 2. Samma partier som i reservation 2 har också en reservation om att avveckla de lokala investeringsprogrammen. Egentligen skulle jag kunna använda en annan centermotion som motiv för att avslå den här reservationen. I en annan motion skriver ni att det handlar om en politik för ett decentraliserat miljöarbete. Ni skriver i motionen att det inte ska vara så mycket ovanifrånperspektiv utan att det är nödvändigt att alla delar av samhället engageras i arbetet med att uppnå en hållbar utveckling. Det är precis detta som de lokala investeringsprogrammen handlar om; att ta till vara lokala kunskaper och initiativ och skapa en delaktighet i miljöpolitiken. Ni angriper också programmen för att de lokala projekten enbart utförs för att det finns statliga medel att få. De beräkningar som kommunerna har gjort visar att hittills beviljade knappt 5 miljarder kronor givit investeringar på 21,5 miljarder kronor. Jag tror att statens pengar har samma värde som kommunernas och andra aktörers, och jag tror inte att de satsar över 15 miljarder kronor för att få 5 miljarder kronor från staten utan att det är motiverat. Dessutom beräknas de här medlen medföra en minskning av energiförbrukningen med 2,1 terrawattimmar per år. Fossila bränslen motsvarande 2,3 terrawattimmar per år ersätts med förnyelsebara energislag. Koldioxidutsläppen minskar med 2,8 % av de totala svenska utsläppen. Det finns flera positiva effekter som framgår av skrivelsen, och det visar att vi kan komma långt med lokalt engagemang. Jag kan ta ett exempel från min egen hemkommun. Kommunstyrelsens ordförande är moderat. Där genomförs ett projekt med spillvärme från en massafabrik, ett projekt för 100 miljoner kronor där 18 % kommer från de här medlen. Det råder fullständig politisk enighet om hur viktigt och bra det här projektet är för att utnyttja spillvärme och ersätta el, olja och gas. Fru talman! Moderaterna påstår i reservation 6 att utsläppen av växthusgaser ökat och att södra Sverige hotas av akut effektbrist på grund av avvecklingen av en reaktor i Barsebäck. Nu är den moderata retoriken inte enbart överdriven. Den är helt enkelt felaktig. Vi har fortfarande en nettoexport av elkraft från Sverige på årsbasis. Det finns så mycket elkraft att effekten på våra övriga kärnkraftverk minskades förra hösten. Jag tror t.o.m. att det var något som stängdes av. Det var för att efterfrågan var så liten och priset så lågt. Enligt det moderata resonemanget skulle även den här neddragningen orsaka ökade utsläpp av växthusgaser. Det är naturligtvis orimligt. 1997 ligger fast. Uppföljningar görs och avställningen av nästa reaktor kommer att ske när villkoren i energiuppgörelsen är uppfyllda. De lokala investeringsprogrammen har också en betydelse för detta, som jag tidigare har nämnt. Det borde Eskil Erlandsson notera. Fru talman! Det finns många fler reservationer i betänkandet, och som jag antydde tidigare avspeglar de ingen större enighet på den borgerliga sidan. Moderaterna tycker inte om grön skatteväxling, men det gör Folkpartiet. Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna vill avveckla de lokala investeringsprogrammen, men det vill inte Harald Nordlund i Folkpartiet. Han tycker att de är så bra att de ska utvecklas till ett klimatprogram. På energiområdet är det samma sak. Moderaterna vill inte satsa på vind och biobränslebaserad kraftproduktion, men det tycker Centerpartiet är bra.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

Herr talman! Vi moderater har efterlyst en miljökonsekvensanalys av stängningen av reaktorn Barsebäck 1, något som regeringsmajoriteten ständigt nekat. Nu har EU-kommissionen riktat tydlig kritik mot regeringen för att Sverige inte har följt EG-direktiv på den här punkten. Extra lustigt är ju att det är just Margot Wallström som står bakom kritiken. Jag vill fråga Alf Eriksson om man nu, efter den här skarpa kritiken, kan förvänta sig att regeringen tar tag i den välbehövliga konsekvensanalysen rörande stängningen av Barsebäck 1.
Herr talman! Som jag nämnde sker det en kontinuerlig uppföljning av utvecklingen på energiomårdet. Naturligtvis är den också kopplad till miljösidan. Det behövs inga extra miljökonsekvensanalyser utöver dem som redan utförs. Som jag nämnde pågår ett arbete, bl.a. genom de lokala investeringsprogrammen, för att åstadkomma en energiproduktion på ett hållbart sätt. Det är mycket bättre att gå den vägen än att fortsätta med en kärnkraftsproduktion, när vi vet att vi har ett avfall som vi måste bevaka under flera årtusenden framöver.
Herr talman! Vad är det som är så farligt med att få fram sanningen i denna fråga? Kunskapsunderlaget för stängningen av Barsebäck 1 måste ju finnas när man sedan går vidare och ska stänga Barsebäck 2, vilket regeringsmajoriteten vill. Varför har regeringspartiet kringgått EG-direktivet som Margot Wallström tydligt har visat på i denna underrättelse? Är ni rädda för resultatet av analysen och därför försöker mörka frågan?
Herr talman! Det finns ingen som helst rädsla i denna fråga. Jag är ganska övertygad om att det är en misstolkning av detta EG-direktiv, eftersom detta EG-direktiv inte tar fasta på konsekvenserna om vi stänger en eller annan energikälla i Sverige.
Herr talman! Alf Eriksson ifrågasätter mitt och Centerpartiets resonemang om det nödvändiga tänkesätt som måste till kring funktionen. Jag menar, och det på allvar, Alf Eriksson, att när regeringen i skrivelsen efterlyser en helhetssyn på miljöpolitiken så har man missat detta med funktionen, för det första när man inte nämner den och för det andra när utskottsmajoriteten räds för att ta upp den i betänkandet. Det är ju ändå på det sättet, Alf Eriksson, att detta tänkesätt ju börjar tränga in hos både dig och mig. Jag har tagit upp det i form av några exempel i vår motion. Men samtidigt kan jag här nämna några andra exempel. Värme t.ex. tillhandahålls ju oss, och egentligen är det ju egalt hur denna värme utvinns. Samma sak gäller kyla och transporter. Det är egentligen egalt för mig som konsument av transporter vilket bränsle som används. Men jag tycker att samhället borde ta ett ansvar för att utveckla detta tänkesätt, om vi nu vill ha en helhetssyn på miljöpolitiken. Beträffande de lokala investeringsprogrammen menar jag att miljönyttan skulle kunna bli större om pengarna användes på ett annat sätt än som har skett så här långt, t.ex. genom att man lägger den skärv som behövs för att uppfylla målen i Miljöexportutredningen.

Herr talman! Beträffande frågan om funktionstänkande i miljöpolitiken har jag en ödmjuk inställning till att diskutera ett nytt angreppssätt. Vad jag har angripit, Eskil Erlandsson, är att det i er motion finns för lite substans för att man ska kunna analysera och förstå vilka konsekvenser ett sådant tänkesätt skulle innebära. Jag efterlyser att ni återkommer i denna fråga med lite mer substans, lite fler exempel och lite fler konsekvensanalyser, så lovar jag att vi från majoritetssidan också ska fundera på vad detta skulle kunna innebära. Men som det nu ser ut så finns det egentligen inget underlag för att göra ett tillkännagivande till regeringen för att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om funktionstänkande i miljöpolitiken. När det gäller biobränslen så har det sagts från denna talarstol vid åtskilliga tillfällen att det inte finns någon vilja eller några planer på att införa skatt på sådana inom överskådlig tid.
Herr talman! I reservationen efterlyser jag en strategi från regeringens sida när det gäller funktionstänkandet. Det kan ju ändå inte vara meningen att ett oppositionsparti till regeringen ska redovisa en fullödig strategi. Rimligen måste det ju vara så att Regeringskansliet med dess resurser för oss, dvs. riksdagen, måste framlägga en sådan strategi. Och det är det som jag hemställer om i reservation 1, vilken jag för övrigt, herr talman, yrkar bifall till i och med detta. Jag tackar för beskedet i fråga om skatt på biobränslen. Det är faktiskt första gången, Alf Eriksson, som någon från talarstolen i denna kammare klart har sagt att det inte kommer att införas någon skatt på biobränslen, och det ber jag att få tacka för.
Herr talman! När det gäller strategier för att angripa miljöproblemen och skapa ett hållbart samhälle så har vi ju en strategi, Eskil Erlandsson, som vi är mitt uppe i.

Att man då på så lösa grunder börjar tala om att vi helt plötsligt med så många delaktiga ska ändra strategi skulle enbart ställa till förvirring, om vi inte har någon bättre grund att stå på. Dessutom finns det ju i miljöpolitiken många spår av funktionstänkande, exempelvis när det gäller produktvalsprinciper osv.
Herr talman! Beträffande allemansrätten undrade Alf Eriksson hur denna avgränsning ska ske. Men det framgår ju tydligt av reservationen. Det står ju att allemansrätten kan missbrukas, bl.a. genom kommersiell verksamhet utan markägarens samtycke. Det är ju många som har upprörts över de fall som har förekommit. Dessutom kan ingen göra något åt detta. Och det är något som vi menar är fel inställning. Man måste kunna göra något åt avarter och avgränsa detta. Det minsta man kan begära är att markägaren åtminstone blir underrättad om vad som ska ske. Och jag tror inte att han begär någon ersättning över huvud taget, men det är ju sådant som naturligtvis får arbetas fram. Men regeringssidan vill ju inte ens gå med på att diskutera detta.
Herr talman! Som Ester Lindstedt-Staaf nu framställer detta handlar det om fall som har förekommit osv. och att det är miljöslitage som hon är ute efter. Hon säger att det har hänt att miljön har tagit skada.

Det kan alltså inte vara i fråga om detta som reservanterna tycker att det är ett problem på miljösidan. Som Ester Lindstedt-Staaf antyder tror jag inte att någon kommer att begära ersättning. Om vi skulle anta er reservation skulle det innebära att vi dels måste börja lagstifta om allemansrätten, dels att vi öppnar möjligheten för att det skrivs kontrakt eller avtal om ersättning så att vanliga svenska föreningar eller enskilda ska betala för att använda allemansrätten. Det är detta vi vänder oss emot. Men är det inte så har Ester Lindstedt-Staaf möjlighet att svara på frågan: Är det ersättning eller vad är det avtalen ska innehålla?
Herr talman! Det gäller alltså inte ersättning. Det är inte det som de här markägarna är ute efter. Det handlar om att de inte ens vet om att det sker kommersiell användning av deras mark. Vi vet att det t.o.m. har hänt att utländska företag har kommit hit och nyttjat marken i stort och skadat marken, och ägaren har inte ens vetat om det. Vi tycker att det är dålig respekt för markägaren. En anmälningsskyldighet finns, säger Alf Eriksson. Vi menar att då kan man också underrätta markägaren om att någon har anmält intresse av en viss verksamhet, så att markägaren vet om det. Om markägaren själv har gjort en sådan begäran vet han så klart om det, men om det är någon annan som gör det borde markägaren åtminstone underrättas. Det behövs inga lagändringar såsom Alf Eriksson antyder, för mycket sköts ju via förordningar, praxis osv. Men det är viljan att lösa det här som vi är ute efter.
Herr talman! Herr talman! Det finns ingen lag att hänga upp en sådan förordning på, eftersom det inte går att använda miljöbalken för detta ändamål. I miljöbalken reglerar vi skyddet för miljön och den sidan är täckt. De fall som jag förmodar att Ester Lindstedt Staaf hänvisar till inträffade före miljöbalkens tillkomst. Här har länsstyrelserna möjlighet att tala om att just sådana här områden är miljökänsliga. Det är en mycket vittgående förändring i vår allemansrätt som skulle bli följden om vi skulle införa förordningar till lagstiftning på allemansrättens område. Det är en helt annan lagstiftning när vi blandar in äganderätten, och detta är en äganderättsfråga.

Herr talman! Den skrivelse, Hållbara Sverige, som detta betänkande i huvudsak är baserat på innehåller en redovisning av hur arbetet med strategier och åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling fortskrider i Sverige, inom EU och internationellt. Vad vi kan konstatera är att det finns mycket kvar att göra för att nå en ekologiskt hållbar utveckling både i Sverige och internationellt. En förutsättning för en hållbar utveckling är en försiktig användning av jordens naturresurser och skydd av vårt ekosystem. Begreppet hållbar utveckling innebär att man ser till hela jorden och till framtiden. Ett samhälle som är hållbart är alltså ett samhälle där människornas behov tillgodoses och förbrukningen av naturresurser håller sig inom ramen för det rättvisa miljöutrymmet. Detta innebär att en hållbar utveckling handlar om mer än ren miljö. Man måste även ta hänsyn till och hitta konsumtionsmönster som är moralistiskt försvarbara för att dela jordens resurser på ett mer rättvist sätt. Miljö är ju ett av tre prioriterade områden under Sveriges ordförandeskap i EU. Detta förpliktigar. Sveriges agerande hemma och internationellt på miljöområdet samt Sveriges steg och vilja att gå i riktning mot en ekologiskt hållbar utveckling har betydelse för många andra länder. Inte minst därför är det viktigt att vi är pådrivare och föregångare på området ekologiskt hållbar utveckling. En utveckling som inte är ekologiskt hållbar är inte heller på sikt ekonomiskt hållbar. Detta måste alltfler komma till insikt om. Jag vill i dag lyfta fram ett område som behandlas i betänkandet och som kan anses vara på väg mot en ohållbar utveckling. Det är vårt avfall och vår avfallshantering. Jag tror att vi människor aldrig har producerat eller orsakat så mycket sopor som vi gör i dag. Avfall är en resurs som kan nyttiggöras på olika sätt. Inriktningen måste vara att minimera tillkomsten av avfall samt att ta hand om det som uppstår på ett hållbart sätt. Nu oroas vi av kommuners mycket stora satsning på sopförbränning som gör att man binder upp sig för ett system som inte hör hemma i ett hållbart samhälle. Det mesta av soporna skulle kunna återvinnas, men kommuner och bolag satsar i stället på att bränna dem. Då kan man nämligen ta betalt för att ta emot soporna och sedan sälja billig värme från förbränningen. En del kallar detta för energiåtervinning, men det är en resursslösande hantering som inte har plats, som jag sade tidigare, i ett hållbart samhälle. Vi anser att förbränning av sopor, med dagens sammansättning av avfallet, strider mot en hållbar utveckling. Bara som ett exempel kan nämnas att minst 50 kilo kvicksilver från enbart knappcellsbatterier årligen hamnar i naturen via sopförbränning och soptippar. Det tycker jag rimmar illa med statens satsningar på att fasa ut kvicksilver från samhället. Jag skulle kunna ta många liknande exempel. Förra året förbrändes ca 2,2 miljoner ton sopor i landet, trots att merparten av soporna skulle kunna återvinnas eller behandlas biologiskt. Reforsk har i en undersökning 1998, som heter Plockanalys av hushållens säck och kärlavfall, redovisat att över 80 % av hushållsavfallet är lämpat för återvinning i form av kompostering, rötning och materialåtervinning. Om vi behandlade soporna enligt avfallshierarkin skulle det inte finnas något stort behov av mer förbränning utan i stället ett stort behov av mer återvinning och biologisk behandling, och det är detta som behöver byggas ut. Förbränningen leder till ökade utsläpp av miljögifter, brutna kretslopp, negativ utveckling inom materialområdet, svårigheter för miljövänliga energikällor - ja, man skulle kunna säga att det är en negativ utveckling ur miljösynpunkt. Vi ser med oro på den snabbt expanderande importen av olika mer eller mindre farliga avfall eller sopor - en import som ständigt ökar på grund av att det är ekonomiskt fördelaktigt att förbränna avfallet i Sverige jämfört med andra länder som har skatt på avfallsförbränning. Ekonomiska styrmedel ger rätt utformade kostnadseffektiva signaler till producenter och avfallsaktörer att skapa förutsättningar för en hållbar avfallspolitik. Det behövs alltså ekonomiska styrmedel för att styra avfallsströmmarna i en hållbar utveckling. Det innebär att förbränning och deponering bör ha en likvärdig skattenivå. Förbränning är nu den billigaste behandlingsformen och återvinning den dyraste. Det är inte hållbart att bygga och låsa fast sig i ett avfallssystem som bygger på förbränning som den stora framtida avfallsmottagaren. Därför är det angeläget att följa upp och utvärdera avfallsbeskattningens styreffekter. Vi i Vänsterpartiet har avstått från att reservera oss i denna fråga och nöjt oss med ett särskilt yttrande, då vi avvaktar resultatet av den i budgetpropositionen utlovade utvärdering som ska ske av hur avfallsbeskattningen fungerar. I samband med den vill vi aktualisera frågan om en utvidgning av skattebasen till att även omfatta förbränning av avfall. Herr talman! I januari kom det en larmrapport från FN som sade att medeltemperaturen i världen under detta sekel kommer att stiga med mellan 1,4 och 5,8 grader. Detta låter inte mycket för en del, men det är mycket och kan få förödande konsekvenser. På fem år har gränsen för det värsta scenariot flyttats upp med mer än 2 grader. Den främsta orsaken är utsläppen av koldioxid från biltrafik, oljeuppvärmning och oljekraftverk. En hållbar utveckling i Sverige förutsätter även åtgärder på internationell nivå. Koldioxidutsläppen och sätten att minimera samt beskatta dem är en sådan fråga. Och i den frågan har vi lämnat ett särskilt yttrande. I betänkandet framgår det på tre rader att utskottet inte nu varit berett att föreslå något uttalande från riksdagens sida med anledning av det framförda fpmotionskravet beträffande koldioxidbeskattning inom Vi i Vänsterparitet vill dock med anledning av detta ställningstagande klargöra att det enligt vår mening är av stor vikt att få till stånd gemensamma regler och miniminivåer för en koldioxidbeskattning inom EU. Vi förutsätter att regeringen verkar för en minimiskatt på koldioxid inom EU. Skulle det visa sig att nuvarande regelverk inom EU i praktiken omöjliggör beslut om en sådan skatt bör man enligt vår mening överväga en revidering av det existerande fördraget. Jag skulle vilja gratulera Harald Nordlund till att lyfta upp de marina frågorna. Det är fler i denna kammare som borde göra det. Skyddet av vår marina natur och miljö är faktiskt svagt. Hade det varit så svagt på land hade det varit ganska stora upprop och stor opinion. Nu är ett arbete på gång med att förstärka skyddet för marin miljö, men det behöver faktiskt tryckas på ganska starkt på respektive länsstyrelse så att det genomförs också. Slutligen yrkar jag bifall till hemställan i betänkande MJU10.
Herr talman! Jag instämmer i Kjell-Erik Karlssons resonemang kring behovet av en gemensam koldioxidskatt på EU-nivå, kring behovet av att belägga även sopförbränningen i Sverige med en skatt. Däremot funderar jag lite grann över slutsatserna i Kjell-Erik Karlssons resonemang. Vänsterpartiet har inte landat i att i det här sammanhanget föreslå en skatt på sopförbränning utan vill avvakta. Jag är nyfiken på att veta vilka alternativa vägar vi har att stoppa den här utvecklingen mot en ökad sopförbränning. Vilka alternativa vägar finns? Om de inte finns borde vi redan i dag kunna samlas kring ett förslag om att belägga sophanteringen med en skatt.
Herr talman! Vi vill avvakta den beredning som sker i Regeringskansliet, den översyn som är utlovad och som kommer att genomföras. När vi ser resultatet av den är vi beredda att lägga fram ett förslag.
Herr talman! Men om vi ska avvakta den tror vi i så fall att det finns alternativa vägar. Vilka kan de vara, om det inte är så att vi i dag är beredda att välja skattevägen?
Herr talman! Alternativa vägar är att få starka incitament för att minska tillkomsten av sopor och att bygga ut starkt de biologiska behandlingsvägarna. Men troligtvis kommer det att hamna i slutändan i att det blir en skatt på även förbränning av osorterat avfall. Men vi vill få fram underlaget innan vi slutligen tar ställning. Vi vill inte förekomma den.

Herr talman! Den skrivelse som vi nu behandlar är en samarbetsskrivelse mellan regeringen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det är en liten del i det som ska bli en långsiktigt hållbar utveckling i framtiden, en del som är viktig men som långt ifrån är ensam. Från Miljöpartiets sida tycker vi att det är mycket viktigt att politiken knyts ihop, att miljö och ekonomi knyts ihop. Vi tycker att skatteväxlingen, som vi drivit mycket hårt, är viktig. Vi tycker att det är viktigt med gröna nyckeltal så att vi förstår att en ekonomisk utveckling både kan gynna och missgynna en ekologiskt hållbar utveckling. I en budget måste det finnas rejäla miljösatsningar, och i de budgetar som har lagts fram under den här mandatperioden finns sådana, vilket vi tycker är mycket trevligt. Men vi måste också ha en lagstiftning som knyter ihop. Miljöbalken är ett utmärkt instrument som visat sig fungera mycket bra i praktiken och ger precis det lagstöd som behövs för rejäla miljöåtgärder i landet. Jag vill kommentera något vad en del andra har sagt. När det gäller saneringen kan vi se att det gjordes mycket bra insatser på saneringsarbetet på 80 talet och tidigt 90-tal, men sedan försvann de i ett samarbete mellan Socialdemokraterna och Centern. De pengar som nu finns - 65 miljoner för 2000, 150 miljoner för 2004 - visar vad vi vill i den här majoriteten. Det förekommer saneringar. Jag kan säga att saneringen sjön Turingen är ett exempel som precis avslutats, en sanering där den praktiska delen tog mer än fem år att genomföra och där kostnaden blev betydligt större än vad man trodde. De här projekten måste verkligen planeras för att pengarna inte ska rasa i väg, för det som ska göras är så svårt, dyrt och nytt. Det är mycket viktigt med naturreservat har Harald Nordlund påpekat. En lagrådsremiss är på väg för att införliva fågeldirektivet och art och habitatdirektivet i svensk lagstiftning, i miljöbalken. Jag kan konstatera att det skydd som ges inom Natura 2000 i mångt och mycket är starkare än det skydd som vi har i Sverige för naturreservat. Det är egentligen inte så konstigt, för nere i Europa är dessa områden mycket små, udda och mycket värdefulla, medan vi i Sverige har en annan typ av natur och har varit mer pragmatiska - enligt Miljöpartiets uppfattning ibland för pragmatiska - när det gäller att tillåta naturreservat. Men här skärps alltså kraven. Elanvändning diskuteras mycket. Vi som inte bara finns här utan också diskuterar med sådana som praktiskt säljer el vet att det som stod i medierna häromdagen var mycket väntat. Det finns nämligen många aktörer som producerar el och som anser att elpriset måste upp. Det gäller att skapa en situation där det verkar som om det är elbrist. Det är förvånande att journalister varje gång på vintern när det blir 20 grader går på det här och skriver som de som vill höja elpriset säger. Det är precis som har sagts, att vi har haft ett elöverskott som har varit så stort att kärnkraften har utnyttjats mycket litet, framför allt efter det senaste blöta året när magasinen är mer än överfulla. När det gäller klimatförändringar hoppas jag att jag slipper en replik på det, därför att vi har haft diskussioner om det flera gånger. Att påstå det om Bert Bolin, som verkligen har kämpat för att vi alla ska inse att det som sker i dag beror på mänsklig påverkan, är skamligt. Om det är någon som har varit tydlig i den frågan är det Bert Bolin. Det är också fascinerande att höra att det fortfarande i denna kammare, i Sveriges riksdag, finns ledamöter som påstår att det är annat än mänsklig påverkan som är den största enskilda bidragande orsaken till klimatförändringarna. Vi har mer koldioxid i atmosfären än vi har haft på 420 000 år. En enad klimatpanel i FN talar om att vi har en ökad medeltemperatur, med 1,4-5,8 grader och försöker verkligen tala om att det beror på mänsklig påverkan. Då är det pyton att vi här säger annorlunda. Det är skandal och skamligt. När det gäller sopförbränningen kan jag med glädje konstatera att ett förslag är på väg där man ser över hur skattesatserna satts. Det kommer att bli något som vi får diskutera när vi diskuterar budgeten. Avslutningsvis, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 14 i betänkandet.
Herr talman! Gudrun Lindvalls resonemang kring Natura 2000 är intressant och viktigt. Att Natura 2000 skulle ge ett starkare skydd än vi för det mesta ger skyddade områden i Sverige är en viktig del i den här diskussionen. Jag vill fråga Gudrun Lindvall: Är det anledningen till att vi från svensk sida har legat relativt lågt när det gäller att anmäla områden att upptas i Natura 2000? Är det rädslan, om jag får uttrycka mig så, för att dessa områden skulle ges ett alltför starkt skydd?
Herr talman! Det är naturligtvis en fråga som ska ställas till miljöministern. Om jag vore miljöminister skulle jag svara att Sverige inte alls har legat lågt med att anmäla områden till Natura 2000. Sverige har snarare varit mycket aktivt i att anmäla områden till Natura 2000. Men - och det är viktigt att framhålla - man måste, när man ser vilket starkt skydd Natura 2000-områden får, också ha det klart och se till att markägaren inte ska få problem. Man ska vara klar över att markägarfrågan är löst för de områden som lämnas. Man ska se till att man inte så småningom hamnar i situationer där man blir oense markägaren. Därför har man från svensk sida varit nog med att lämna de områden som det tidigare har funnits skydd för som naturreservat, naturvårdsområden osv., vilket har varit helt riktigt. Man har också försökt få fram områden inom alla biotoper som ska lämnas. Men man har också varit noggrann med att skyddet kan verkställas. Vi kan titta på vad som har skett inom t.ex. Stora sjöfallets nationalpark. Där var ingreppen under många år otroligt stora. Den typen av ingrepp kan inte ske i områden som får Natura 2000-skydd. Där är kraven mycket större. Det kan man se i art och habitatdirektivet. Sverige har fått kritik för att vi inte har infört direktivets regler i miljöbalken. Sveriges regering gjorde den bedömningen att vi egentligen hade ett lika starkt skydd för våra områden inom den befintliga lagstiftningen som art och habitatdirektivet kräver. Nu kommer en lagrådsremiss som ändrar svensk lagstiftning, klargör hur det ska se ut och klargör att skyddet är så starkt som direktivet kräver.
Herr talman! Det sägs att man varit aktiv från svensk sida. Faktum är ändå att Sverige har fått kritik och att vi har anmälts till EG-domstolen för att vi är för långsamma och för att vi har rapporterat alltför få områden att upptas i Natura 2000. Jag tolkar också svaret på min fråga till Gudrun Lindvall så, att det här finns en rädsla för att de områden som vi rapporterar ska upptas kommer att ges ett alltför starkt skydd.
Herr talman! Jag har inte den rädslan. Det Sverige har fått kritik för har framför allt varit att vi inte har det lagstöd som man anser att direktivet kräver. Det handlar mycket om juridik. I Sverige skriver man inte lag på samma sätt som man gör i det som kallas för EU-rätten. I Sverige skriver vi lag som vi skriver författningskommentarer till. I många länder i EU står precis allting i paragraftexten. Vi hamnar lite grann i konflikt om hur man skriver lag i Sverige och i EU-rätten. Därför har kommissionen krävt att vi i den svenska lagtexten i miljöbalken ska skriva lag på det sätt som EU-rätten kräver, dvs. att allting ska stå i paragraferna. Där har Sverige försökt förklara att vi inte har den traditionen här. Nu har man tvingats ge sig och införa det som direktivet säger i lagtext. Det här diskuterar juristerna mycket. Det är egentligen en juridisk diskussion snarare än en politisk diskussion. Art och habitatdirektivet innebär att man plockar ut ett antal arter och ett antal biotoper som ska skyddas. Sedan bryr man sig inte om hur mycket vi har av den typen och hur det ser ut i respektive land. Det innebär att det här i Sverige blir oerhört mycket som ska skyddas därför att Tyskland inte har den typen av biotoper eller därför att Spanien har den typen av biotoper. Vi måste naturligtvis se till att vi sparar så pass mycket att vi kan säkerställa en typ av biotop. Men det måste också finnas en möjlighet att känna att skyddet blir så pass starkt som vi vill. Det får inte vara så att vi lämnar in en förskräcklig mängd områden till Natura 2000 för att vara bäst i klassen och så småningom upptäcker att vi ändå inte kan se områden det skydd som faktiskt krävs. Jag tycker att det Sverige har gjort inom Natura 2000 är imponerande. Vi har lämnat in enormt många områden, flera tusen områden. Att klaga på det tycker jag inte finns något skäl till. Låt oss bara se till att de områdena får det starka skydd som Natura 2000 kräver. Man får inte göra någonting i de områdena.

Herr talman! Lars Elinderson har frågat mig om jag ämnar ta kontakt med den tyske jämställdhetsministern för att markera den svenska regeringens syn på prostitution. Han frågar också om jag avser att ta några särskilda initiativ under det svenska ordförandeskapet i EU i avsikt att påverka Tyskland i frågan om en eventuell legalisering av prostitution i landet. Den svenska regeringen har tydligt markerat att kvinnokroppen inte ska betraktas som en handelsvara som kan köpas och säljas. Det mest kända exemplet på detta ställningstagande är den kriminalisering av köpare av sexuella tjänster som infördes i samband med att riksdagen antog regeringens kvinnofridsproposition. Inom EU har sedan 1996 frågan om sexslavhandel och sexuell exploatering av barn stått högt på dagordningen, mycket tack vare insatser från den förre kommissionären Anita Gradin och Europaparlamentarikern Maj Britt Theorin. All handel bygger på att det finns kunder och att det finns en efterfrågan. Om det inte fanns kunder som tog sig rätten att betrakta kvinnokroppar som ting, så fanns det ej heller någon marknad där offren för denna hantering kunde utbjudas och utnyttjas. Den svenska regeringens syn på denna fråga ligger i linje med tilläggsprotokollet om handel med människor, speciellt kvinnor och barn bl.a. för prostitution, till FN:s konvention om transnationell organiserad brottslighet, en konvention som även Tyskland undertecknat. Att Sverige har denna syn är väl känt bland samtliga EU:s medlemsländer. Under det svenska ordförandeskapet kommer jag själv, biståndsministern och justitieministern att anordna ett flertal möten i syfte att påskynda och förstärka det gemensamma arbetet mot människohandel och dess värsta form sexslavhandel. I anslutning till de möten som jag deltar i kommer det att finnas flera tillfällen att påminna om och tydliggöra den svenska synen i denna fråga och då även belysa detta särskilt i kontakter med min tyske kollega. Jag kommer därför att framhålla att en legitimering av prostitution försvårar arbetet med att bekämpa sexslavhandeln och att det kan motverka arbetet med att återföra offren för sexslavhandel och prostitution till ett fullvärdigt och mänskligt vardagsliv. En legitimering skapar också grogrund för en växande prostitution. Jag vill avslutningsvis understryka att jag i likhet med Lars Elinderson anser att en legitimering av prostitution är ett mycket stort bakslag i arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka jämställdhetsministern för svaret på min interpellation men får samtidigt beklaga att jag upplever svaret som undvikande. Jämställdhetsministern brukar i andra sammanhang inte skräda orden när det gäller brister i jämställdhet eller förhållanden som motverkar jämställdhet mellan könen. Det säger jag inte som en kritik, tvärtom. Jag tror att det är viktigt att hålla en hög profil i frågor som gäller jämställdhet och där vi också från vårt land har ett gott anseende. I den inhemska debatten om prostitutionen har tonläget stundtals varit ganska högt trots att meningsmotsättningarna mellan de olika partierna inte har gällt synen på prostitutionen som sådan utan uteslutande, eller nästan uteslutande, rört sig om vilka medel som är mest verksamma för att motverka prostitutionen. Denna gemensamma syn markeras också i behandlingen av trafficking-frågan, som just nu är ganska aktuell. Men när det gäller tendenserna till liberalisering och t.o.m. legalisering av prostitution i bl.a. EU:s största medlemsland verkar, om jag förstår svaret rätt, jämställdhetsministern inte speciellt upprörd. För det första berör hon över huvud taget inte i sitt svar det tyska förslag till legalisering av prostitution som min fråga avser. Hon talar uteslutande om det negativa i en legitimisering av prostitution i allmänhet, vilket är en helt annan fråga. I Tyskland har man för närvarande presenterat en radikalt ny lagstiftning där syftet enligt jämställdhetsministerns kollega i Tyskland är att prostitution ska, för att citera tidningspress, jämställas med andra servicetjänster. Jämställdhetsministern säger visserligen att hon ska tydliggöra den svenska synen i den här frågan i de möten hon deltar i, särskilt då med sin tyska kollega. Det kan ju vara bra. Men någon reaktion i övrigt mot denna lagstiftning planerar hon uppenbarligen inte. Jag framställde, herr talman, min interpellation bl.a. för att jag reagerade över bristen i balans när jämställdhetsministrarna, och då särskilt den svenska jämställdhetsministern, uttalade sig i abortfrågan i anslutning till mötet med EU:s jämställdhetsministrar i Norrköping för några veckor sedan. Däremot saknades över huvud taget reaktioner på nyheten om den planerade tyska legaliseringen av prostitution som kom ungefär samtidigt. Interpellationssvaret stärker intrycket att jämställdhetsministern inte är särskilt upprörd över den lagstiftning som är på gång i Tyskland. Jag ser det tvärtom som mycket allvarligt att EU:s största medlemsland nu planerar inte bara en legitimering av prostitutionen utan en ren legalisering. Det här kommer enligt min uppfattning att öka svårigheterna att komma till rätta med det växande problemet med sexslavhandel och övergrepp mot kvinnor. Frågan hade därför förtjänat en starkare reaktion från Sveriges sida under ordförandeskapet.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka Lars Elinderson, som har uppmärksammat den här frågan och skrivit den här interpellationen. Det är glädjande att männen går in i debatten på det här sättet. Kvinnohandel kan aldrig skiljas från prostitution. Har vi inte prostitution, eller saknas det en marknad för den, sker ingen kvinnohandel. Det är beklämmande att det varje år säljs en miljon kvinnor i världen varav hälften i Europa. Det finns säkert stora mörkertal här. Det är många som också upplever psykiskt våld, och givetvis fysiskt våld. Till Sverige kommer det 200 500 varje år från andra länder. Jag vill också tacka jämställdhetsminister Margareta Winberg för arbetet i trafficking-frågan och för att hon har rest runt till alla ansökarländer, tagit upp de här frågorna och verkligen reagerat och visat på problematiken. Jag förstår i och för sig bekymret, eftersom länderna inte erkänner problemet. Jag talade själv med en tysk delegat för ett tag sedan, och man skyller i princip på Ryssland och andra östländer och vill inte ta något eget ansvar. Och då kan man ju förstå att det undermedvetet ligger att prostitutionen håller på att legaliseras i Tyskland och att man inte vill tala om den. Men prostitution är aldrig frivillig. Om den största nationen i EU väljer att legalisera prostitutionen driver vi kvinnor till en marknad som inte är frivillig och som strider mot deras egna intressen och deras egna möjligheter. I detta sammanhang är det viktigt att vi hela tiden trycker på tanken om kvinnors empoverment i jämställdhetsarbetet. Jag förstår att Margareta Winberg under ordförandeskapet är på väg att anta ett dokument om trafficking, och vi hoppas att det blir klart för Europa under ordförandeskapet. Men vad jag där vill trycka på är att det är FN-protokollet som måste implementeras på ett sådant sätt att prostitution aldrig kan vara frivillig för någon av parterna. I detta sammanhang är det också väldigt viktigt att Margareta Winberg tar fram just kvinnors hälsa och att hon gör ett klart och tydligt uttalande att legalisering av prostitution strider mot jämställdheten vad gäller kvinnors hälsa, eftersom de ju blir svagare både mentalt och fysiskt. Här har alltså ministern mycket att göra, och jag hoppas verkligen att jämställdhetsministern kommer att göra ett tydligt uttalande mot det tyska förslaget, så att det ger ett mycket klart och tydligt utslag. Givetvis vet de andra länderna att Sverige har en lagstiftning mot prostitution som i och för sig bara behandlar den ena parten. Jag hade själv önskat att den också skulle behandla den andra, eftersom kvinnan blir svagare och svagare i detta sammanhang, men jag förstår också de sociala skäl som ligger bakom ställningstagandet. Men det är viktigt just med ett tydligt uttalande om att man ställer krav på arbetet för kvinnors hälsa och att FN-dokumentet implementeras när det gäller dessa frågor.
Herr talman! Jag blir lite konfunderad när jag hör Lars Elinderson. Det är möjligt att det skrivna svaret var otydligt. Men i så fall kan jag gärna förtydliga mig muntligt. Det finns nämligen inget som helst skäl för mig att inte offentligt säga att jag skarpt ogillar det som håller på att ske i Tyskland. Det strider mot jämställdhet. Det strider mot medmänsklighet. Jag tycker att det strider mot mänskliga rättigheter, därför att prostitutionen i sig, köpet och betraktelsesättet när det gäller kvinnokroppen som om det handlade om skosnören, en bil eller ett kylskåp är så oerhört främmande för oss alla i Sverige, tror jag, och naturligtvis för mig också. Och det finns inget som helst skäl att inte klart och tydligt deklarera det. Och det är ett bakslag för jämställdheten i Tyskland. Men eftersom Tyskland är det största landet också i EU så är det väldigt svårt. Jag har tagit upp frågan om prostitution i dessa sammanhang. Men jag vet att det finns länder - Holland är ett sådant land - som inte alls delar vår åsikt i denna fråga. Jag har mycket svårt att förstå dem, och de har mycket svårt att förstå oss. Det som vi kan fortsätta att göra är att diskutera, argumentera och övertyga. Det är ju bara övertygelse genom argumentering som gäller. Sedan säger Lars Elinderson att vi är överens om målen men att metoderna lär skilja sig åt. Ja, jag vet att moderaterna var emot den nya lagen när den kom för två år sedan. Då blir min motfråga: Vilka metoder ska vi då använda för att minska prostitutionen, för att eliminera den? Den ska ju helst av allt bort helt och hållet. Vilka metoder föreslår Lars Elinderson i Sverige och i EU? Och hur ska vi lyckas övertyga länder som inte tycker som vi när vi nu tror så mycket på det som vi själva har gjort, i alla fall målen? Att jag inte tog upp denna fråga i Norrköping berodde på att jag råkade frågan om Bush och inställningen till aborter. Det var svar på en ren fråga. Annars var ju ämnet för Norrköpingsmötet inte riktigt detta, utan det handlade ju om att ha ett genderperspektiv på socialförsäkringssystemen och om möjligheten att kombinera föräldraskap och förvärvsarbete. Jag har så sent som i dag förvissat mig om det hos justitieminstern. Och han säger att också kommissionären Vitorino är helt inne på att det är det som ska ligga till grund. Och det har ju alla länder åtminstone inom EU skrivit under på. Och kvinnors hälsa blir t.ex. en fråga för mötet i New York i början av mars. Då blir det också tillfälle för mig att ta upp kvinnors hälsa i perspektivet av prostitution och sexslavhandel.
Herr talman! Jag vill tacka för det något tydligare uttrycket för jämställdhetsministerns syn på prostitutionen och den lagstiftning som är på gång i Tyskland. Jag medger att jag blev ganska besviken när jag läste svaret, därför att det verkade som om jämställdhetsministern inte ville tala om det tyska lagförslaget i sitt svar, eftersom det över huvud taget inte nämndes utan enbart allmänna tendenser till legitimering och liberalisering av prostitutionen i allmänhet. Jag tror att det är en viktig symbolisk fråga att Sverige reagerar också mot de olika nationella lagstiftningarna. Vi har självklart begränsningar i fråga om att uttala oss som ordförandeland. När jämställdhetsministern i anslutning till en sådan här konferens kan uttala sig så bestämt och kategoriskt i en fråga som har jämställdhetsaspekter, så borde det finnas förutsättningar att också vara åtminstone lika tydlig i en annan fråga. Min reaktion var självklart att förståelsen för den tyska hållningen var något större därför att det är partikamrater i Tyskland som ligger bakom den lagstiftningen. Men jag hoppas att jag får en bekräftelse på att så inte är fallet. Även om jag inte var med när den s.k. sexköpslagen antogs så är jag fortfarande tveksam till om man verkligen når det syfte som lagen har genom den i detta fall ensidiga kriminaliseringen av den ena parten i sexhandeln. Jag ska inte säga att jag vill ändra eller riva upp lagen, men jag vill säga att den utvärdering som faktiskt har presenterats i dag i en av landets tidningar ändå visar att prostitutionen inte har minskat genom denna lag men att den har fått andra former. Den har t.o.m. inneburit negativa konsekvenser för de berörda kvinnorna i fråga om den halvöppna prostitution som bedrivs på gatorna, alltså utomhus. Det ska bli intressant att se den fortsatta behandlingen av den utvärdering som har gjorts av polisen när det gäller hur den här lagen fungerar och om det blir en diskussion om förändringar i lagstiftningen, kanske t.o.m. i enlighet med det som vi sade från vårt partis sida när lagen antogs, nämligen att en sådan lag måste vara balanserad och att man i så fall måste skjuta in sig på båda parter i detta sammanhang. Eftersom statsrådet efterlyste min syn på denna trafficking-fråga i allmänhet kan jag säga att jag delar Ulla-Britt Hagströms syn på FN-stadgan. Det finns ju en motsättning, i varje fall så här långt, mellan EU:s, eller kommissionens, syn på trafficking-frågan och FN:s syn, eftersom man har ett snävare och mer inskränkt och begränsat synsätt. Man tar inte med prostitutionsfrågan som sådan. Det har kanske sin förklaring i att det i en del länder finns en annan uppfattning i själva prostitutionsfrågan. Därför efterlyser jag återigen en starkare reaktion från jämställdhetsministern, inte minst i samband med att vi i olika EU-sammanhang diskuterar detta, en starkare reaktion mot den lagstiftning som är på gång i Tyskland.
Herr talman! Jag vill först konstatera att utan lagstiftningen hade vi haft ett ännu värre läge. Genom lagstiftningen, även om vi inte har hunnit med båda parter, har vi sagt nej till prostitution, och den attityden är väldigt viktig. Sedan vill jag tacka Margareta Winberg för att det är FN-protokollet som ska gälla och för engagemanget för kvinnors hälsa. Jag vet att Margareta Winberg engagerar sig enormt i dessa frågor inte minst genom det jämställdhetsråd som Margareta Winberg kallar till och lyssnar in alla kvinnoorganisationers synpunkter, vilket jag tycker är väldigt positivt och bra. En fråga dock skulle jag vilja ställa till Margareta Winberg. Det gäller brottsoffer som kommer till Sverige. Vi har en sådan lagstiftning att man inte kan stanna och vittna mot hallicken. Man körs i väg hem, ofta kanske till svårare förhållanden som leder till prostitution. Vi har exempel på detta. Skulle man kunna finna en möjlighet att låta trafficking-offer stanna här, skaffa sig ordnade förhållanden, åtminstone inte kastas hem utan att få stöd för sitt fortsatta liv i hemlandet? Jag tycker det är väldigt bra med inviten från Lars Elinderson att vi tillsammans, hela riksdagen, skulle kunna gå ut och tala om att vi är starkt emot den legalisering av prostitutionen som Tyskland förespråkar. Det skulle ge ett väldigt tryck. Kanske Margareta Winberg som regeringens företrädare då skulle kunna peka på betydelsen av de dokument som vi har skrivit under. Man måste kunna ha någon form av utvärdering där vi tittar på de dokument länderna har skrivit under och se hur man följer upp de dokumenten. Det kan man säkert göra utan att knäppa Tyskland på näsan som nation utan få dem att inse att det här har vi skrivit under, och det är viktigt.
Herr talman! Vi är bara i början av vår ordförandeskapsperiod. Det har gått snart två månader. Vi har haft ett stort möte om jämställdhet ur en viss aspekt, men jag kan försäkra både Lars Elinderson och Ulla Britt Hagström att det kommer att hända mycket mer under de månader som återstår. Närmast står den 8 mars, den internationella kvinnodagen. Då kommer det att tas ett initiativ av kommissionen och ordförandelandet i Bryssel i de här frågorna. Då finns det också skäl att ta upp det här perspektivet, nämligen prostitutionen. Den stora frågan då kommer att vara trafficking. Vi kommer också den 8 mars att ha ett möte med kommissionen som leds av Prodi där just trafficking kommer att vara ett huvudämne och där Sverige naturligtvis deltar som ordförandeland. Vi har ett kalendarium där de olika ministrarna har skrivit, och vi är många ministrar som har del i denna fråga. Vi har utifrån våra olika utgångspunkter beskrivit vad vi ämnar göra under vårt ordförandeskap. På sista sidan finns ett kalendarium som visar att vi flera gånger varje månad på ministernivå kommer att ha möten med andra ministrar runtom i EU och också med ansökarländerna där de här frågorna tas upp. Jag vill nog hävda att frågan om trafficking och därmed också frågan om prostitution kommer att bli mycket väl belyst under det svenska ordförandeskapet. När det sedan gäller den polisrapport som kom i dagarna är det lite olika uppfattningar om huruvida den är bra eller dålig. Jag har ännu inte läst hela rapporten, men jag har fått den föredragen för mig i vissa delar. Jag har också i dag talat med en av de poliser som arbetar på gatan och som har en helt annan syn. Om man ska tala om experter är han en av de verkliga experterna, som var med innan lagen kom och är med nu. Han tycker att det är en dålig rapport, den stämmer inte alls med erfarenheterna i Stockholm. Han menar att gatuprostitutionen här har minskat med två tredjedelar. Antalet sexköpande män har minskat med mellan 70 och 80 %, och antalet koppleriingripanden som lett till fällande dom har fördubblats. Det var väl ingen som trodde att den här lagen enbart skulle lösa alla problem. Så är det ju inte. Det handlar om någonting mycket djupare och mycket mer omfattande, nämligen en värdering av hur vi ser på värdet av kvinnor och hur vi ser på värdet av män. Där är det så i vår värld, inklusive Sverige, att fortfarande värderas kvinnor lägre än män. I det här fallet får det till följd att man anser att en kvinnas kropp, precis som ett kylskåp eller ett par skosnören, kan vara till salu. Regeringen och efter vad jag förstår riksdagen delar inte den uppfattningen. Det är som jag brukar säga när jag håller föredrag utomlands: Not for sale.
Herr talman! Jag vill betona att det är viktigt att frågan om prostitution inte försvinner i debatten om trafficking. Trafficking-frågan är på ganska centrala punkter skild från prostitutionsfrågan. Det är också det som är anledningen till att EU-kommissionen i sin rapport har hamnat något vid sidan av FN, som har ett bredare perspektiv i diskussionen. Jag vill betona min uppfattning att Sverige ska driva på i frågan om FN protokollet när det gäller synen på trafficking så att också prostitutionsfrågan kommer in i sammanhanget. Jag hoppas och utgår ifrån att prostitutionsfrågan i sig i den nationella lagstiftningen lyfts upp som en diskussionspunkt i det kommande arbetet under ordförandehalvåret. Det var också syftet med min interpellation. Jag tycker naturligtvis att det är positivt med de uttalanden som vi har fått från statsrådet här i dag men beklagar samtidigt att reaktionen inte kom automatiskt när det offentliggjordes vilken lagstiftning som är på gång i Tyskland. Avslutningsvis skulle jag vilja säga att det är viktigt att utvärdering av all lagstiftning ska vara sanktionerad, dvs. att det ska finnas ett arbetssätt som är accepterat från alla parter. Om nu Rikspolisstyrelsen utser en grupp som får till uppgift att utvärdera den här lagstiftningen måste den naturligtvis göra det på ett sätt som man kan hänvisa till i den fortsatta diskussionen. Jag har också talat med enskilda polismän och socialarbetare som jobbar med förebyggande av prostitution som hävdar precis motsatsen, att en av anledningarna till att vi har fått en sådan ökning av IT handeln på det här området är just lagstiftningen och att man inte alls med säkerhet kan säga att prostitutionen har minskat därför att den synliga gatuprostitutionen är mindre. Jag tycker att det ska vara en fråga som det ska vara fokus på i den fortsatta diskussionen om utvärderingen av lagstiftningen.
Herr talman! Huruvida handeln på Internet hade varit mindre eller lika stor som i dag om vi inte hade haft den nya lag som vi fick för två år sedan tror jag att vi har väldigt svårt att uttala oss om. Vad vi kan se är att den synliga gatuprostitutionen har minskat. Vi kan lyssna till de poliser som arbetar direkt på gatan med de kvinnor som tidigare var där och som nu har blivit betydligt färre. Män som köper i den öppna prostitutionen har blivit betydligt färre. De hävdar också att de på annat sätt har haft nytta av den här lagen. Men min fråga kvarstår. När vi röstade om den här lagen, innan den trädde i kraft den 1 januari 1999, var moderaterna emot. Det var 43 moderater som inte ville att vi skulle ha den här lagen. Jag kan respektera det under förutsättning att man hade någonting annat. Det har jag inte fått svar på. Vad är moderaternas andra alternativ när man inte ville ha den här lagen? Jag delar uppfattningen att man måste utvärdera sådant här. Möjligen är det något tidigt att göra en ordentlig utvärdering. Man ska samtidigt komma i håg att lagen också speglar ett synsätt, precis som lagen mot barnaga och lagen mot kvinnomisshandel. Det speglar synsättet: Vissa saker gör man inte. Vissa saker tycker vi är fel, och då får vi markera det. Det yttersta sättet att markera det är genom att stifta en lag. Det är förstås väldigt viktigt att lagen också respekteras och ger effekt. Men det kan man bara utvärdera i efterhand. I det här fallet speglar den också en åsikt. Regeringen lade fram förslaget eftersom regeringen tyckte att kvinnokroppen inte är till salu.

Herr talman! Gudrun Lindvall har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att få bukt med situationen att hästar från Sverige slaktas utomlands. 1991 och ändrades år 1995 är ett harmoniserat direktiv. Det innebär att de bestämmelser som antagits är gemensamma för alla medlemsstater. Skälet för detta är en strävan att underlätta handel mellan medlemsstaterna. Det är därför inte tillåtet för enskilda medlemsländer att ha strängare regler än direktivets för transporter som sker mellan EU-länderna. Enligt direktivet får djur inte transporteras under sådana förhållanden att de kan komma till skada eller orsakas lidande. Djuren ska veterinärbesiktigas före lastning. Djur får endast transporteras när de är lämpliga att transportera och när åtgärder har vidtagits för djurens skötsel under sändningen och vid ankomsten till bestämmelseorten. Djur som är sjuka eller skadade får inte transporteras. Gällande EG-regelverk innebär att levande djur fritt kan föras mellan medlemsländerna. Sverige har ingen möjlighet att förhindra utförsel av hästar till andra medlemsstater vare sig dessa ska säljas som sport och fritidshästar eller för slakt. Ekonomiska intressen gör att hästar, som inte anses vara värda att behålla, transporteras till slakterier som betalar ett bra pris. Generellt anser jag att det är nödvändigt att verka för att långa transporter av levande djur till slakt ersätts med transporter av kött. Det gäller naturligtvis inte bara hästar utan alla djurslag. Självfallet är det varje hästägares eget ansvar att se till att den häst man äger slaktas på närmaste slakteri och slipper utsättas för långa transporter till hästmarknader och slakterier utomlands. Kommissionen har nyligen offentliggjort en rapport 809) angående de erfarenheter medlemsstaterna gjort efter genomförandet av rådets direktiv 95 EG om ändring av direktiv 91 EEG om skydd av djur vid transport. Denna rapport kan utnyttjas som riktlinje i det fortsatta arbetet med att förbättra villkoren för djur under transport. Kommissionens rapport diskuterades på ministerrådsmötet den 29 januari, och samstämmigheten var stor bland ministrarna om att det finns behov av förbättringar inom området djurtransporter. Några av synpunkterna som framkom var att transporttiderna bör minskas samt att djur bör slaktas så nära uppfödningsplatsen som möjligt. Jag kommer självfallet att fortsätta min kamp mot plågsamma djurtransporter, och jag vet att jag i detta har stöd från alla EU:s jordbruksministrar.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret, som jag måste säga att jag är förvånad över. Som många känner till är detta en fråga som också lyfts av Aftonbladet i veckan. Man vet att ungefär 5 000 hästar försvinner ur landet och går till den slaktprisspekulationscirkus som förekommer. Dessa hästar försvinner ur landet. De hamnar på slakterimarknader och slakterier i Belgien, Frankrike och Italien under förhållanden som där är vidriga. Margareta Winberg har sagt helt andra saker i Aftonbladet än vad som står i interpellationssvaret. Jag är naturligtvis intresserad av att höra om det som står i tidningen är sådana åtgärder som Margareta Winberg står fast vid även i riksdagens kammare. Jag har tagit upp dessa transporter i en motion hösten 1999. Jag tog också upp dem i EU-nämnden den 26 januari i år och fick då ett sådant svar att jag lämnade in en interpellation, eftersom jag tyckte att svaret var mycket nonchalant. Tyvärr tycker jag likadant om detta svar. Jag kan höra jordbruksministrar runtom i EU stå och säga ungefär samma saker. Hur kommer vi då till rätta med transporterna? Det är naturligtvis dags att gå från ord till handling, Margareta Winberg. De transporter som förekommer i Sverige är inte acceptabla. Dessutom är de faktiskt illegala, som också påpekats i Aftonbladets serie. Det kontrolleras inte om de hästar som går ut ur landet har de intyg dom erfordras. Om det nu finns krav på intyg för att köra hästar vidare till andra länder bör väl någon kontrollera om de har dem eller inte. Det intressanta är inte att diskutera hur mycket jordbruksministern har vetat tidigare eller senare. Den film som visades här i riksdagen och som jordbruksministern var med och tittade på, Some Lie Dying, visade precis detta. Även då fick vi höra att jordbruksministern skulle tala med sina kolleger i Bryssel. Det är dags att få stopp på transporterna. Jag har ett antal förslag som jag tänkte höra hur jordbruksministern ställer sig till. Kontrollera transporterna. Kontrollera hästhälsan. Hur mår de hästar som transporteras? Finns de veterinärintyg som ska finnas? Finns alla papper? Och framför allt, håller transporten de standarder som kan krävas? Jag är övertygad om att många av transporterna då kommer att stoppas, eftersom det inte förhåller sig så. Många av dessa hästar kommer från människor som tror sig ha sålt dem till ett liv. De säljer hästen billigt därför att de tror att den ska slippa dö, och så hamnar den i cirkusen. Jag har varit i kontakt med många människor som blivit förskräckta när de får reda på att sådant här existerar. Sätt i gång med en annonskampanj från regeringens sida i Ridsport, Trav och galopp, på nätet och alla andra ställen där det säljs hästar på annons så att människor vet att om de säljer en häst för billigt finns risken att den hamnar i den här cirkusen! Alla ska veta att minst 5 000 kr är ett pris som de ska ta för att garantera att hästen inte hamnar i cirkusen. Då tror jag att många är mycket mer noga när de säljer hästen. Se till att öka bidragen till nödslakt. Många av dessa hästar ska inte heller bli livsmedel. Det bästa vore om de fick dö hemma på gården eller i närheten av stallet. Man kan införa ett bidrag till det som kallas nödslakt eller för att slakta hästen hemma så att den sedan blir kadaver. Det kan t.ex. vara 2 200 kr eller 2 500 kr. Då slipper hästarna att hamna i cirkusen. Det kan också vara en möjlighet. Den här problematiken tas också upp i den hästutredning som jordbruksministern fick på sitt bord den 1 december. Där finns inga förslag till åtgärder alls. Sverige har nu chansen, eftersom det ska hållas en stor hästkonferens med anledning att EU medlemskapet, att ta tag i frågan och se till att det blir ett stopp på hanteringen. Dessutom, jordbruksministern, har man i dag hittat nya vägar för hästarna, inte inom EU utan till Polen. Därifrån går de vidare till Italien. Den transporten borde vara ganska lätt att kontrollera, eftersom den går till vad som kallas för tredje land. Vad tänker jordbruksministern göra för att sätta stopp för denna hantering?
Herr talman! Jag hade inte uppmärksammat att det var interpellationsdebatt i dag. Jag har på morgonen skrivit en fråga till jordbruksministern angående hästtransporterna. Jag tyckte att det var lite tokigt att göra det. Det är bättre att jag anmäler mig till debatten. Jag har liksom alla andra upprörts över de bilder jag har sett.

Herr talman! Det låter väldigt enkelt när man får höra förslag som går från ord till handling. Det låter väldigt enkelt. Jag skulle vilja ställa en motfråga. Vad tycker Gudrun Lindvall att jag ska göra i ett EU där det finns 15 länder som alla ska komma överens? Det är nämligen så att det inte är ett land som bestämmer. Det är inte Tyskland, Frankrike eller Sverige som gör det, utan vi bestämmer tillsammans, låt vara med lite olika röstetal men ändå. Vi bestämmer med kvalificerad majoritet. Det betyder att ett antal länder måste tycka likadant. För att ett antal länder ska tycka likadant behövs det att man talar. Det behövs ord. Det är inte så lätt att gå från ord till handling. Tala gärna om vad jag inte har gjort som jag borde ha gjort i orden. Det är vad jag kan göra tills det blir så många som tycker som jag, för då kan det bli handling. Jag vågar nog påstå att det inte finns något annat land som har drivit de här frågorna som Sverige har gjort. Jag kan också jämföra med situationen 1995 när vi började som medlemmar i EU. Då hånflinade många länder åt mig. Det skickades runt en nidbild på hur den svenska djuromsorgen såg ut. Det var en gris som satt och rökte cigarr i baksätet på en limousine och knackade den mänskliga chauffören på ryggen och sade: Stopp chaufför, jag måste gå ut och kissa. Sådana bilder skickas inte runt i dag. Det kan jag försäkra Gudrun Lindvall. I dag är det en helt annan diskussion och ett helt annat förhållningssätt till de här frågorna. Vi är inte framme, men vi har kommit en bit på vägen därför att inte bara jag, utan många människor i de olika länderna har pratat och använt orden mot sina ministrar. Ministrarna är ju trots allt ängsliga för vad väljarna tycker, och särskilt om det är många som tycker likadant. Så tar Gudrun Lindvall upp filmen Some Lie Dying. Jag vill bara korrigera henne på en punkt. Den var inte från Sverige. Gudrun Lindvall fick det att framstå som om den vore det. Den var inte filmad i Nästa vecka kommer jag att presentera nya riktlinjer för djuromsorgen, djurskyddet och djuretiken. Jag kommer att presentera detta för att få höra de europeiska djurskyddsorganisationernas synpunkter på det. Det kommer att resultera i någonting som så småningom kommer att nå denna riksdag. Men det är klart att vi också har mycket kvar att göra här. Gudrun Lindvall tar själv upp kontrollen. Ja, vem är det som ska kontrollera detta? Det är kommunerna. Vad har Gudrun Lindvall att säga om den kommunala tillsynen och kontrollen? När vi för diskussioner om att kanske föra över den därför att det brister, då säger Miljöpartiet att kommunerna ska fortsätta att göra den. Hur vill Gudrun Lindvall åtgärda det? Agneta Brendt tar upp samma fråga. Vi har inget förbud mot införsel av t.ex. hästar från Ukraina om man följer de regler vi har, och framför allt smittskyddsreglerna. När det gäller transporterna är det inte förrän de kommer in i EU som de ska följa det transportdirektiv som vi var överens om 1996. Det är ett transportdirektiv som vi nu diskuterar. Det gjorde vi på mitt första ministermöte, och det kommer att komma upp återigen. Sverige anser att det transportdirektivet, som för övrigt inte ens följs av alla länder, i sig är för svagt.
Herr talman! För det första är det alldeles självklart att vi stöder jordbruksministern i försöken att få direktiven bättre. Men det har ingenting att göra med det som sker i Sverige. Vi måste se till att sopa framför egen dörr för att vi ska bli riktigt trovärdiga i Vi kan konstatera att det sker en utförsel av hästar från Sverige som strider mot de lagar och regler vi har här. Det krävs veterinärintyg från Jordbruksverket, men många av de hästtransportörer som transporterar ut hästar till den här hemska marknaden har inte det. De kör transit. De plomberar sina transporter, och de kontrolleras aldrig. Jag kan bara citera vad jordbruksministern säger i Aftonbladet: "Det som stötte mig i artiklarna var att tullen inte tittar in i vagnarna, de borde kunna göra det." Det håller jag med om. Jag håller med om vad jordbruksministern tycker i Aftonbladet. Tullen borde kunna kontrollera detta. Om jordbruksministern anser att kommunerna ska kontrollera att Jordbruksverkets direktiv följs, måste hon informera kommunerna om det så att de kan göra en sådan kontroll. Det är framför allt i Helsingborg det sker. Men här tyckte jordbruksministern att det var tullen som skulle göra det. Jag hade ett antal förslag på hur man skulle komma till rätta med detta. Jag fick inget svar. Jordbruksministern kan kanske lyssna den här gånger. Man måste kontrollera transporterna, precis som jordbruksministern säger i artikeln. Det vore jättebra om man började kontrollera. Jordbruksministern själv antydde att tullen kunde göra det. Om jordbruksministern tycker att någon annan kan göra det, vill jag säga att jag är mest intresserad av att kontrollen kommer till stånd. Sätt i gång med en annonskampanj i de tidskrifter där det säljs hästar så att folk blir medvetna om detta! Många vet inte detta. Man säljer kanske en häst för 2 000-3 000 till någon som säger att hans hustru ska ha den för att rida i skogen på, men det är inte sant. Jag har pratat med många som har fått reda på detta. Jag vet också människor som håller på med hästar som köper de här billiga hästarna för att se till att de inte hamnar i slaktcirkusen. Se till att vi får en rejäl annonskampanj! Det kan faktiskt regeringen kosta på sig. Se till att införa ett bidrag! Det står också här i Aftonbladet: "Jag har bett att få direktiv om en ny utredning: Vilka ekonomiska morötter krävs för att i stället för att skicka ut små kalvar och hästar slakta dem i Sverige och exportera köttet?" Är det ett förslag som bara Aftonbladet ska ha, eller ska vi få höra ett sådant förslag här i kammaren också? Det vore utmärkt. Ett förslag som jag har är att man inför bidrag vid nödslakt, dvs. slakt hemma. Då hamnar djuret inte i livsmedelshanteringen. Det går till kadaver. Jag tror att många skulle välja att slakta hästen hemma om människor fick ett sådant bidrag eftersom man är rädd för att den ska hamna i en felaktig hantering. Avser jordbruksministern att ta upp detta på den hästkonferens som ska hållas? I så fall tycker jag att ett krav för att det ska bli trovärdigt är att vi vet att den typen av hantering inte sker här i Sverige. Det är hemskt svårt att skydda sig mot cyniska människor som utnyttjar djur på ett sätt som jag hoppas att både jordbruksministern och jag tycker är förskräckligt, men vi måste ju försöka. Vi måste få stopp på detta i Sverige. Många transporter finner dessutom nya vägar via Baltikum och Polen för att hamna i den cirkus som går vidare ned till Italien. Bilderna i Some Lie Dying var hämtade därifrån. Jag måste säga att Sverige faktiskt har ett litet ansvar även där. Jag tog upp detta när jag var i Polen med jordbruksutskottet, både på tjänstemannanivå och på politikernivå. Det intressanta var att när jag tog upp det på tjänstemannanivå talade man om att man var orolig för situationen. När jag tog upp det på politikernivå sade man att det inte förekom och hänvisade till att det inte var lagligt. Det är precis så jag känner att jordbruksministern gör här. Hon hänvisar till att det inte är lagligt och säger därmed att vi ska jobba för det i Bryssel. Men vi måste ju se till att få bort det som sker här och som vi inte vill ha. Vi måste ha kontroll, men också det som jordbruksministern säger i Aftonbladet, nämligen ekonomiska incitament för att den här hanteringen inte ska finnas.

Herr talman! Jag tackar för det svar jag fick. Jag förstår att detta är en fråga som inte är så lätt att lösa. Jag uppskattar att jordbruksministern kommer att fortsätta att diskutera transporttiderna. Det är kanske det som är orsaken till att det fortfarande lönar sig att slakta så långt bort från den plats där djuren växer upp. Det här handlar ju inte bara om hästar, utan det handlar om djur över huvud taget som fraktas runt i Jag hoppas att vi kan vara framgångsrika i den här frågan.
Herr talman! Man kan göra mycket som politiker. Man kan var väldigt uppfinningsrik och hitta på kampanjer, men jag ifrågasätter om regeringen ska ha en kampanj för vad priserna på gamla hästar ska vara. Det tycker jag låter något utanför vad en regering ska syssla med. Jag undrar också hur Gudrun Lindvall ser på frågan om ägarens ansvar. Vi måste väl ändå säga att ägaren har ett ansvar för hästen när man använder den, om man rider på den eller har den för att hålla landskapet öppet, och även när den blir äldre och eventuellt sjuk. Jag tycker att Gudrun Lindvall lite grann bortser från ägarens ansvar och skjuter in allting på regeringen, den ska t.o.m. sätta priser så att de inte blir för låga. Det är väl ändå att gå lite väl långt. Gudrun Lindvall säger att vi ska sopa framför egen dörr. Självklart ska vi göra det. Men jag kan inte gå på uppgifter som Gudrun Lindvall får någonstans ifrån eller som Aftonbladet skriver i sin tidning. Om jag ska kunna arbeta med någotsånär trovärdighet måste jag gå på vad mina myndigheter undersöker, kontrollerar och får fram. Vi har inte fått några uppgifter om plågsamma transporter av hästar i Sverige. Jag vill säga det. Om jag skulle få det, skulle jag naturligtvis sopa. Jag har också ställt frågan eftersom Gudrun Lindvall på olika sätt tagit upp detta med mig. Jag har inte fått något bejakande svar. Då är det lite svårt att säga att jag läste det i tidningen och därför måste vi göra någonting. Det duger inte. Man måste ha mer kött på benen än att bara hänvisa till en tidningsartikel. Gudrun Lindvall säger att nu kan tullen få kontrollera det här. Är hon då beredd att flytta kontrollen och tillsynen? Det har ju Miljöpartiet varit stora motståndare till när vi har försökt att diskutera det. Jag anser att kommunerna av olika skäl inte kan fullfölja detta på det bästa sättet. Små kommuner kan inte ha den här expertisen. Är Gudrun Lindvall då beredd att ändra sig och sitt partis uppfattning på den här punkten? Ingen skulle vara gladare än jag. Detta är ett problem, som jag ser det. Sedan till nya stöd för nödslakt. Det är någonting som näringen har varit med om att avskaffa. Men när man inför nya stöd kan man inte göra det enbart i Sverige. Vi är medlemmar i EU nu. Vi tycker båda två - vi tyckte i alla fall båda två - ganska illa om det. Vi kan tycka mycket om det nu också. Men nu är vi där, och då måste sådana här saker notifieras. Då är det inte så lätt att säga att vi ska införa det här enbart hos oss. När det gäller slakt nära uppfödningen håller vi på att arbeta med direktiv till en utredning som ska se efter vilka ekonomiska incitament som behövs inte bara i Sverige, för det går inte, utan över huvud taget. Men vi börjar i Sverige, och sedan ska vi försöka applicera det på EU-nivå. Man ska se efter vilka ekonomiska incitament som behövs för att bonden ska behålla kalven - mer än tio dagar i andra länder, 14 dagar i Sverige - tills naveln är läkt och han kan skicka iväg den till Holland. Det är en, tycker jag, barbarisk sak som jag gärna vill stoppa. Men nu har vi detta regelverk, och nu ska vi se om vi på annat sätt kan förmå bonden att behålla kalven längre. I slutändan blir det fråga om hur vi ska övertyga svenska folket om att äta mer kalvkött så att vi slipper att skicka kalvar till kontinenten, där man uppenbarligen gillar kalvkött mer än i Sverige.
Herr talman! Det blir märkligt när jordbruksministern i tidningen säger att hon är villig att införa ekonomiska styrmedel och sedan här i talarstolen säger att det inte är möjligt. Det finns tydligen en uppgift till tidningar och en annan uppgift här. Det som fick Aftonbladet att skriva var en rapport från en före detta anställd på Jordbruksverket. Det finns alltså en rapport från Jordbruksverket. Och då finns det alltså en myndighet som är ansvarig för detta som slår larm. Dessutom säger sig riksåklagaren i nästa nummer vara villig att börja titta på det här. Han har nämligen fått indikationer på att det finns ganska mycket plågsamma, olagliga, illegala transporter. Han vill börja titta på det här, så det finns alltså myndighetsstöd för ett agerande. Det är också lite förvånande att det inte skulle gå att genomföra det jag säger. Mycket av det som föreslås i hästutredningen - man föreslår t.ex. stöd till inköp av ridhästar till ridskolor - anses ligga utanför jordbrukspolitiken. Man kan mycket väl tänka sig att slakt av sporthästar, som det här ofta handlar om, ska ligga utanför jordbrukspolitiken. Den typen av slakt skulle naturligtvis kunna ligga utanför. Om jordbruksministern inte alls är villig att börja informera människor om vad det handlar om kan jag lova att mitt parti kommer att göra det. Jag föreslår inte att vi ska sätta något pris på hästar. Jag menar att vi ska se till att informera alla människor så att man vet att det här förekommer, så att man försöker undvika att den egna hästen hamnar där. Det finns cyniska människor, men de allra flesta som har hästar skulle bli förfärade och chockade om man upptäckte att den häst man har sålt har hamnat i det här. Något sådant vill man absolut inte. Men man har inte haft kunskapen. Min vilja med en annonskampanj är att se till att detta blir riktigt känt hos alla. Jag hoppas att vi gemensamt kan fortsätta att lösa den här frågan. Jag får väl ändå ha en stor förhoppning om att den här frågan kommer att lösas på ett sätt som gör att vi blir av med den här typen av transporter. Jag hoppas att de få hästar som nu går ur landet - om vi inte kan hindra det totalt - transporteras på ett sätt som är lagligt när det gäller både de papper som ska vara med och det sätt de transporteras på. Helst ska de naturligtvis slaktas. Jag och Miljöpartiet kommer att göra allt för att se till att den här frågan hålls vid liv och att informationen kommer ut till alla.
Herr talman! Det är inte bara Gudrun Lindvall som kommer att hålla den här frågan vid liv. Det kommer också regeringen att göra. Vi har ett antal aktiviteter under vårt ordförandeskap där just djuromsorg, djurskydd och djuretik lyfts fram. Jag har bl.a. sagt att vid ett tillfälle ska vi i denna i övrigt mycket slutna församling som Ministerrådet utgör ha en öppen debatt om etik och moral när det gäller djurhållning. Det är av det skälet att våra medborgare runtom i de olika länderna måste få veta vad deras ministrar säger när vi sitter där, för att sedan kunna ställa olika politiker till svars om det inte blir som de lovar. Det kommer vi att ha i maj. Vi kommer också i slutet av våren att ha en stor djurskyddskonferens här i Stockholm där djuren är i centrum, där djurens egna behov, djurens perspektiv, är i centrum och inte människans behov av djuren. Då kommer alla olika djurslag att behandlas - t.ex. cirkusdjur, djur i bur och försöksdjur, förutom de djur vi har för livsmedelsproduktion. I den rapport som Gudrun Lindvall talar om finns det ingenting som säger att det är plågsamma transporter. Transporter i sig är ju inte förbjudna. Det kan vi inte göra. Det finns ingenting som säger att de är plågsamma. Det är det man har försökt att spegla i artiklarna. Jag välkomnar verkligen att Miljöpartiet går ut med annonskampanjer och annat. Det är också sådant som djurskyddsorganisationerna har att göra. Det är därför de finns. De driver opinion, och det är väl alldeles utmärkt. Jag utesluter inte att vi på andra sätt, dock inte genom att annonsera - det tror jag inte att regeringen brukar göra - kommer att upplysa och genom våra myndigheter tala om för dem som äger djur hur man ska sköta djur. Det är en uppgift för myndigheterna. Jag vill också säga att det förslag om en fristående djurskyddsmyndighet som nu är ute på remiss - om det nu blir så, vilket jag hoppas och tror - kan vara ett bra sätt att ytterligare öka trycket i de här frågorna.

Herr talman! Lars Lindblad har frågat mig om jag ämnar dra tillbaka regeringens proposition om kommersiell lokalradio och om jag avser att använda skönhetstävlingsmodellen för tilldelningen av frekvenser. Han har vidare frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att konkurrensneutralitet ska råda mellan gamla och nya stationer samt vad jag avser att göra med alla de möjliga licenserna på AM och FM-banden. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Regeringen lade förra året fram nyss nämnda proposition om nya bestämmelser för den kommersiella lokalradion i avsikt att stärka yttrandefriheten i etermedierna genom att öka mångfalden och den lokala förankringen. Syftet med förslaget är att varje lokalradiostation ska få en oberoende ställning med självständig programverksamhet och ha en lokal karaktär. Bakgrunden är att konstitutionsutskottet i denna riksdag redan 1994 konstaterade att den kommersiella radion inte har utvecklats enligt de ursprungliga intentionerna. De lokala stationerna är ofta beroende av centrala programnätverk, och de regler som skulle motverka en dominans på marknaden av ett fåtal kapitalstarka företag hade visat sig otillräckliga. Utskottet ansåg därför att det var nödvändigt att se över lagstiftningen och lade även fram ett förslag om en s.k. stopplag. Riksdagen antog lagen hösten 1995. Lagen innebär att nya tillstånd för kommersiell lokalradio inte får meddelas. Regeringen tillsatte därefter en parlamentarisk kommitté som hösten 1996 presenterade betänkandet Den lokala radion med förslag om ändrade regler för den kommersiella lokalradion. Med hänsyn till bl.a. remissinstansernas kritik ansåg regeringen emellertid att det inte var möjligt att genomföra förslagen. En särskild utredare fick därför i uppdrag att på nytt lägga fram ett förslag om de framtida villkoren, vilket resulterade i betänkandet Den framtida kommersiella lokalradion . Radio och TV-verket ska fördela sändningstillstånden. När det uppstår konkurrens om ett sändningstillstånd ska urvalet baseras på en samlad bedömning av ägarförhållanden och åtaganden i fråga om programinnehåll. Radio och TV-verket ska sträva efter en fördelning av tillstånd som innebär att sändningarna i hög grad utgörs av eget material och program med lokal anknytning. Dessutom ska verket sträva efter att dominans över nyhetsförmedling och opinionsbildning motverkas. Det är viktigt att möjligheterna till mångfald tas till vara och därför ska beaktas om den sökande ger ut en dagstidning eller sänder radio eller TV i sändningsområdet. Sändningsverksamheten som ska bedrivas bör också kunna ske varaktigt med god kapacitet och kvalitet. Därför ska verket även ta hänsyn till finansiella och tekniska förutsättningar vid fördelningen av tillstånd. För de befintliga tillstånden har regeringen föreslagit att särskilda övergångsbestämmelser ska gälla. I huvudsak innebär dessa att de nuvarande bestämmelserna fortsätter att gälla t.o.m. 2008. Därefter ska de nya reglerna gälla även för befintliga tillsånd med undantag för koncessionsavgifterna. I praktiken innebär detta dock endast att den nuvarande s.k. tredjedelsregeln, dvs. att det under minst en tredjedel av dygnet ska sändas program som framställts särskilt för den egna verksamheten, kommer att ersättas med en ny tretimmarsregel. Den nya regeln innebär att tillståndshavarna i stället måste sända minst tre timmar eget material under dagtid, alltså från klockan 6 på morgonen till klockan 21 på kvällen. Avsikten med denna bestämmelse är givetvis att minska mängden centralproducerade program och i stället öka mångfalden och den lokala förankringen i enlighet med de ursprungliga intentioner som den borgerliga regeringen lade fram i början av 1990-talet. Samtidigt föreslås att de befintliga tillstånden ska kunna förlängas med fyra år i taget även efter 2008, till skillnad från dagens bestämmelser som ger de nuvarande radiostationerna rätt till förlängning endast en gång, dvs. t.o.m. 2008. Som jag tidigare nämnde ansåg konstitutionsutskottet att den kommersiella radion inte har utvecklats enligt intentionerna. KU:s uppfattning gör sig fortfarande gällande. Jag ser därför ingen anledning för regeringen att dra tillbaka förslaget. Vad gäller frågan om konkurrensneutralitet utgår jag ifrån att Lars Lindblad syftar på att olika koncessionsavgifter kommer att gälla. Svaret är att förslaget inte snedvrider konkurrensen mer än vad auktionssystemet gör i dag. Därför behöver inte heller några särskilda åtgärder vidtas. Dagens koncessionsavgifter är nämligen redan nu mycket varierande. Minimibeloppet är 20 000 kr och den högsta avgift som betalas ligger på ca 3,5 miljoner kronor. Regeringens förslag är ju att de nya tillstånden ska kosta 40 000 kr per år, lika för alla. Det finns cirka tio tillstånd kvar att fördela i FM bandet till kommersiell lokalradio. Dessa tillstånd kan komma att förenas med villkor om t.ex. en viss mängd eget material. Eftersom det därigenom ställs större krav på de nya tillståndshavarna än vad som är fallet i dag, anser jag att det är både rättvist och rimligt att staten inte kräver en större avgift än vad som behövs för att täcka administrationskostnaderna. Produktion av program kostar som bekant pengar. Vårt förslag får, som jag tidigare redogjort för, inte några särskilt betungande effekter för de befintliga tillståndshavarna. Det är då också rimligt att de fortsätter att betala de avgifter de faktiskt själva har satt prislappen på. Dessutom är det ingenting som hindrar att nuvarande tillståndshavare återlämnar sina tillstånd och ansöker på nytt efter att det lysts ut. I den särskilda utredarens uppdrag om den framtida kommersiella lokalradion ingick att överväga om sändningar i AM-banden skulle omfattas av förslaget till nya bestämmelser. Utredningen fann emellertid att det saknas tillräckligt intresse för sådana sändningar. Regeringen har i den nu aktuella propositionen sagt sig dela denna uppfattning och har mot den bakgrunden valt att inte låta dessa sändningar i AM-banden ingå i förslaget.
Herr talman! Jag vill inleda med att tacka kulturministern för svaret på min interpellation. Över 2 200 000 personer, däribland jag själv, lyssnar varje dag på den privata lokalradion i Sverige. Faktum är att på vissa platser är lyssnarantalet större för den privata lokalradion än lyssnarantalet för P1, 85 lokalradiostationer har startat sedan 1993, och ca 2 000 personer arbetar på dessa 85 radiostationer. Många unga och äldre får ta del av musik och program som de inte fått ta del av om radion inte släppts fri. Dessa miljoner människor anser onekligen att detta är radio av god kvalitet. Kulturministern anser att god radio är radio som producerar minst tre timmar lokalt material. Är det inte så att vad som är god kvalitet bestäms av lyssnarna? Om man tycker att en kanal har dålig kvalitet slutar man lyssna. Det får i sin tur konsekvenser i reklamintäkter osv. Centern fram en stopplag med syfte att stoppa uppkomsten av nya lokalradiostationer. Då liksom nu utnyttjade vi moderater en s.k. vilandeförklaring för att skjuta upp genomförandet av lagen. Under den perioden startades nya kanaler i 14 sändningsområden, där det tidigare inte fanns något alternativ till På platser som Gotland, Blekinge, norra Bohuslän, Trestadsområdet, Skövde, Mora, Sälen, Hudiksvall, Örnsköldsvik, Södertälje, Varberg och västra Småland skulle det inte finnas några alternativ i dag. 25 radiostationer skulle inte finnas, och alla de människor som arbetar där skulle inte ha sina jobb. Socialdemokraterna har vid upprepade tillfällen gjort allt för att stopa den fria radion. Men det är inte det enda man försökt stoppa genom åren. Ni stoppade Radio nord och Radio syd på 1960-talet. Ni var emot NORDSAT på 1980-talet, den gemensamma nordiska public service-satelliten. Vissa socialdemokrater försökte t.o.m. stoppa parabolantennen i Sverige på 1980-talet. Det är en tydlig politik som motverkar fria medier som inte kontrolleras av politiker. Den proposition som lagts fram är ett hot mot den fria radion. En undersökning gjord av Göteborgs universitet visar att radiobranschen inte skulle klara av de förändringar som propositionen innebär. Tillståndens längd, konkurrenssnedvridningen genom de nya koncessionsavgifterna och tretimmarsregeln slår hårt mot de etablerade radiokanalerna. Justitiekanslern har kritiserat förslaget och anser att det bryter mot yttrandefrihetsgrundlagens förbud mot censur. Är det inte så att kulturministern i grund och botten är emot den fria radion? Är det inte så att den proposition som lagts fram är så långt som ministern och regeringen vågar gå med hänsyn till den starka opinionen mot förslaget? Är det inte så att om regeringen kunnat så hade man stoppat reklamradion helt? På Gotland och i Blekinge och på andra platser hade det inte funnits något alternativ alls till Sveriges radio om regeringen hade lyckats införa stopplagen Jag vill fråga kulturministern: På vilket sett hade detta lett till en större mångfald på dessa platser? Anser kulturministern inte att den privata lokalradion tillfört lyssnarna något? Är det inte så att Marita Ulvskog inte tycker om privat reklamradio?

Herr talman! Det här är femte gången under den här mandatperioden som vi diskuterar den kommersiella lokalradion. Ett otal gånger har den också debatteras i det utskott jag är ledamot av, konstitutionsutskottet. Positionerna är uppenbarligen väl kända. Vi behöver kanske inte repetera alla argument, men på några punkter bör nog en del frågor belysas extra. Har Lars Lindblad tagit del av den stora undersökning som publicerades i fjol och som är gjord av Tekniska högskolan i samarbete med tonsättarnas och upphovsmännens organisation? Den heter Musikutbudet i svenska etermedier, med underrubriken Oh, I play it again. Den visar med klar tydlighet att den kommersiella lokalradion inte blev den mångfaldens radio som utlovades av dem som drev fram auktionsförfarandet Har interpellanten Lars Lindblad hunnit ta del av kandidatuppsatsen Reklamradion versus Ulvskog som är gjord av Handelshögskolan vid Göteborgs universitet? Lars Lindblad citerade uppenbarligen ur den. Läser man vidare i den texten finner man klart och tydligt att branschen brottas med ett huvudsakligt bekymmer. Det är de dyra koncessionsavgifterna som den borgerliga regeringen själv drev att man skulle införa. Man har med öppna ögon suttit på Stockholms auktionsverk och ropat in oerhört dyra koncessionsavgifter. I denna utredning visar man med all önskvärd tydlighet att de var för dyra. De var för besvärliga. De gav inte möjligheter att utveckla den radio som man så hett önskade. Har Lars Lindblad vidare läst den mycket intressanta tidningsartikel som publicerades i Aftonbladet lördagen den 3 februari, signerad Bert Karlsson? Denne Bert Karlsson, ägare av ett av Sveriges få kvarvarande musikförlag, Mariann Songs i Skara, säger där: "Det finns alltså utrymme för musikproducenter att marknadsföra nya artister och låtar. I stället spelas redan befintliga hits om och om igen. Denna likriktning började med reklamkanalernas intåg i Sverige. Jag satt själv i riksdagen när tillstånden såldes ut och ångrar bittert den naivitet som fick mig och andra riksdagsledamöter att tro på de vinstjagande bolagens snömos om 'lokal förankring' och 'mångfald'." Detta är hårda ord från en av Sveriges mest rutinerade musikförläggare, en av Sveriges mest framgångsrika utgivare av musik. Han säger vidare: "I de kommersiella kanalerna spelas enbart ny eller gammal hitmusik. Sveriges Radio P3 hakar på jakten efter lyssnarsiffror och tror att man gör detta bäst genom att prioritera utländskt framför svenskt." Denne Bert Karlsson ångrar sig, och utan honom hade den borgerliga regeringen inte kunnat genomföra sina auktionsförfaranden 1993. Jag satt själv på Stockholms Auktionsverk 1995 då Hudiksvallsfrekvenserna skulle ropas ut. Jag tillhörde ett antal musikälskare och radio-freaks som var intresserade av att ropa in en av de frekvenserna. Vad mötte vi? Jo, ett bulvanförfarande. En person som inte ens var där ropade via fullmakt in den ena, varpå ett tidningsföretags ledningsfigurer ropade in den andra, helt i strid med den intention som Birgit Friggebo hade med lagen. Jag menar att den lag som sjösattes 1993 har havererat.
Herr talman! Lars Lindblad beskriver hur många människor som lyssnar på lokalradion, och han gör en stor sak av att han själv lyssnar på den. Det gör även jag. Däremot har vi nu hört vad Bert Karlsson tyckte om resultatet av den lokalradioreform som genomfördes under den borgerliga regeringen. Man kan också läsa vad det ansvariga statsrådet Birgit Friggebo har sagt om detta. Hon säger att hon inte är ett dugg intresserad. Hon var egentligen aldrig intresserad, och hon tycker inte att det har blivit bra. Hon lyssnar på P1. Det är också ett slags betygssättning. Vi som intresserar oss för och bryr oss om den kommersiella lokalradion tycker att det är viktigt med innehållet i den här propositionen, som riksdagen egentligen redan har tagit ställning till, även om det ännu inte kunnat fattas beslut om den. Jag vill dock säga att det icke ska finnas någon stupstock år 2008 för dem som nu har satt fast sig i dessa dyra kostnader genom auktionsförfarandet. De kan fortsätta även efter 2008. De drabbas icke av Friggebos stupstock. De ska visserligen erbjuda lite mera mångfald efter 2008, alltså lite mer av lokalt producerat material, precis som de ursprungliga intentionerna var, i stället för att låta cd-växlare köra samma hits - en del väldigt gamla - även i de nyaste kanalerna.

Detta är väldigt viktigt för oss. Jag tänker inte svara på Lars Lindblads uppräkning av galna saker som har sagts av socialdemokrater i medieföretagen de senaste 50 åren. Jag skulle med råge kunna matcha det med vad moderater har sagt. Allt har gått ut på att yttrandefriheten är en medborgarrätt som heter pengar.
Herr talman! Det känns som om jag har blivit minister för en dag. Nu är interpellanten, som har ställt frågorna, plötsligt angripen från två håll. Det har i diskussionen sagts att den här frågan har debatterats många gånger. Kenth Högström hade räknat fram inte mindre än fem sådana tillfällen. Det är kanske inte så konstigt eftersom det gäller en oerhört viktig fråga, som tilldrar sig ett oerhört stort intresse i opinionen. Jag tycker personligen att den fria radion är bra, och den ger mig mycket. Det är roligt att även kulturministern lyssnar på den fria radion. Jag lyssnar gärna på P3 och ibland också på P1, men jag tycker att musikkanalerna tillför något extra som jag vill ha. Jag skulle dock inte drömma om att låta mitt tycke få politiska konsekvenser. Vad jag tycker är bra radio är inte intressantare än vad de övriga 2,2 miljonerna dagliga lyssnare tycker. Det är därför främmande för mig att vi här i riksdagshuset ska besluta hur många timmar lokalt material som ska produceras. Det kommer onekligen att ställa till en hel del problem för de radiokanaler som sänder i dag. Regeringen påstår sig vilja öka mångfalden, men för mig handlar mångfald om ett underifrånperspektiv, om vad lyssnare vill ha snarare än om politiskt godtycke om vad lyssnarna borde lyssna på. Den andra frågan handlar om radiokanalernas förutsättningar. Jag kan lugna Kenth Högström med att jag visst har tagit del av de rapporter som han nämnde. Jag har framför allt satt mig in i Göteborgsrapporten, men jag har även skummat de övriga. Visst pekar man på en del problem, bl.a. på kostnaderna för dagens koncessioner, men man säger sig också i summeringen vara allmänt nöjd med de regler som vi har i dag men vara oroad över de regler som är på gång. Radiobranschen har själv pekat på de problemen. Det finns också ett problem med det nya förfarande som man ska fördela koncessionerna efter. Framför allt kommer det att innebära att de i dag etablerade kanalerna kommer att tvingas ställa sig allra sist i kön av dem som vill delta i skönhetstävlingen. Det är ett allvarligt hot mot de kanaler vars utbud många lyssnar på i dag. Men jag vill faktiskt ta upp frågan om vad som hade hänt om stopplagen hade gått igenom åtminstone 1995, Marita Ulvskog. Den politik som förs i dag är en konsekvens av det som fanns då. Man har gång efter gång konsekvent velat försvåra för de privata alternativen. Jag vill återigen ställa den fråga som jag tycker är relevant i den här debatten. Om den lag som regeringen tillsammans med Centern ville införa 1995 hade drivits igenom, hade det inte funnits alternativ radio på de ställen som jag räknade upp. På vilket sätt hade det lett till en större mångfald? Och på vilket sätt leder det till en mångfald i etern att man styr upp kanaler att producera just lokalt material? Man använder i dag på vissa av de viktiga kanalerna och på den viktigaste sändningstiden centralt material, och lyssnarna gillar detta. På vilket sätt bidrar det till att mångfalden minskar?
Herr talman! Det är fullt naturligt att den här debatten förs i kammaren för femte gången. Detta har inte bara interpellanten givit anledning till, utan också det moderata ungdomsförbundet, som hand i hand med radioutgivarna driver en politisk kampanj riktad enbart mot kulturminister Marita Ulvskog som person och som politiker. Jag har funderat, och jag har frågat radioutgivarna om det kan vara meningen att den kommersiella privata lokalradion upplåter egen sändningstid för egna politiska budskap. Är det förenligt med t.ex. yttrandefrihetsgrundlagen? Vi sade att de politiska partierna skulle ha möjligheter att marknadsföra sig på det sättet, men kan radioutgivarna själva göra det ihop med Moderata ungdomsförbundet? Uppenbarligen kan man det. Radio och TV-verket har inte ingripit. Då får frågan en extra dimension. Då måste man ta debatten där den förs. Jag har tagit debatten mot er i Radio Match i Blekinge. Jag har tagit debatten i radions P1. Jag har tagit debatten på olika ställen därför att jag menar att ni går ut med osaklig information. Den nya lagen som Marita Ulvskog föreslår gör det möjligt för nya etableringar inom de frekvensband som är tillgängliga. Det är lokalt producerad radio precis i enlighet med de intentioner ni själva hade 1993. Vad var det för fel med de intentionerna? Jo, den politiska praktiken efter 1993 års auktionsförfarande har havererat samtliga de villkor som ställdes upp. Det blev inte det man sade. Det blev en riksnätverkstäckande radio. Då menar jag att längre fram, när rökridåerna har lagt sig, kanske vi kunde formulera ett annat budskap för radion, t.ex. ett par kommersiella rikskanaler som jag skulle föredra framför dem vi nu har.
Herr talman! Lars Lindblad vill inte utgå från vad han tycker. Men den borgerliga regering som konstruerade den kommersiella lokalradio vi har i dag tyckte någonting. De skrev i sin proposition att det är angeläget att möjligheterna att starta nya radiostationer får till följd att antalet självständiga röster ökar väsentligt. Detta kan ske om varje radiostation får en oberoende ställning med inriktning mot sitt lokala spridningsområde. En utveckling som skulle leda till att den privata radion kom att domineras av ett fåtal kedjeföretag skulle inte nämnvärt öka mångfalden och bör därför motverkas. I dag är det fyra nätverk som äger 91 % av tillstånden. Vi vet hur det har gått med de andra villkoren som den borgerliga regeringen satte upp. Kanske valde man att formulera den väldigt dramatiska stupstocken år 2008, då man inte skulle få hålla på längre med sitt tillstånd, just därför att man ville ha en möjlighet att gå in i ett nytt skede om det hade visat sig att resultaten blev dåliga. Vi tycker att det är att göra stort våld på dem som har gjort stora investeringar i de befintliga kommersiella radiostationerna. Vi kan inte göra så. Vi väljer i stället att förlänga tillstånden. De får hålla på med denna verksamhet så långt vi som talar i denna kammare i dag kan överblicka, i fyraårsintervaller. Men däremot försöker vi genom andra villkor se till så att de går att leva upp till de ursprungliga intentionerna. Lars Lindblad har helt missuppfattat stopplagen. Stopplagen var något som riksdagen tog initiativ till för att de tio tillstånd som finns kvar inte skulle fortsätta att auktioneras ut. Det som är vår sak är att vi älskar den lokala radion, men vi tycker inte att bara företag som är rika och stora ska dominera. Radio är så viktigt att många bör vara involverade i detta. Det är dessutom en väg till mångfald. Vi gillar inte monopol på mediemarknaden.
Herr talman! Kenth Högström ondgjorde sig över politiska kampanjer från ungdomsförbund. Det är viktigt att unga människor engagerar sig. Det är naturligt att Moderata ungdomsförbundet engagerar sig i en fråga som är oerhört viktig för många ungdomar. Jag kan också påminna lyssnarna om att det inte var så länge sedan som Moderata ungdomsförbundet tillsammans med Högströms och Ulvskogs eget ungdomsförbund SSU bedrev kampanj i radiofrågan. Det låter fint med att regeringen vill skapa mångfald, och att man vill ge dem som inte har möjlighet att ta sig in på marknaden att göra det. Samtidigt vill jag citera ur den rapport från Göteborgs universitet som Högström hänvisade till. Det framgår att de är beredda att hålla med företrädare för den privata lokalradion om den snedvridning av konkurrensen som skulle uppstå vid ett genomförande av propositionen. De etablerade stationerna skulle få mycket svårt att klara sig mot nya stationer, vilka skulle betala avsevärt mindre i koncessionsavgifter och följaktligen få en konkurrensfördel gentemot de redan etablerade stationerna. Detta är inte att skapa en marknad med lika förutsättningar. Detta är att skapa en marknad med olika förutsättningar som inte bidrar till en bättre radio. Jag tror att 2,2 miljoner människor inte kan ha fel. Det är många människor som uppskattar den radio som finns i dag. Det är också ett faktum att radiobranschen, med många andra, pekar på att regeringens politik leder till en sämre möjlighet för radiokanalerna att verka. Jag tror att det i grunden finns en stor politisk skillnad när det gäller synen på den fria radion. För mig personligen är det viktigt att det inte är politiker som ska bestämma vad som är bra radio. Det är lyssnarna som ska bestämma vad som är bra radio. Där går vi mot regeringens politik.

Herr talman! SSU och Moderata ungdomsförbundet slog sig ihop i en kampanj mot det förra förslaget till kommersiell lokalradio, dvs. hur vi skulle nå fram till att få bort auktionssystemet och ändå se till att det finns en bra kommersiell radio. Vi valde att göra en helt ny utredning, och uppdraget gav vi till den SSU-ordförande som engagerade sig i detta. Det är med detta förslag som grund som vi har lagt fram en proposition. Men det verkar inte spela någon roll. Hur vi än förändrar förslagen står moderaterna där som en vägg för att försvara auktionssystemet, dvs. icke mångfalden, icke de 2,2 miljoner av oss som lyssnar på den kommersiella lokalradion och njuter av den periodvis men tycker att det skulle behövas lite mer av variation och att monopolen inte ska styra. Jag tycker inte att Lars Lindblad med automatik ska räkna in de 2,2 miljonerna bland dem som stöder honom. Vi är många som ger stöd och som i högsta grad är aktiva när det gäller den kommersiella lokalradion. Men vi accepterar inte att fyra nätverk bestämmer att vi ska höra på identiskt samma s.k. lokalradio över hela landet. Det har alltså förekommit en kampanj i den kommersiella lokalradion. Jag ska ta en radio-spot som Tove Lifvendahl i MUF har varit ute med i lokalradiosändningarna: Jag heter Tove Lifvendahl och är ordförande för Moderata ungdomsförbundet. Nu hotas den fria radion återigen av maktgalna politiker. Det är dags att befria radion. Du har rätt! Jag skulle vilja säga så här: Jag heter Marita Ulvskog. Moderaterna vill skrota yttrandefriheten. Penninggalna politiker vill hindra dig från att höra olika sorters musik och olika sorters radio. Du har rätt! De har fel!

Kammarens sammanträde återupptas nu för riksdagens frågestund. I denna frågestund deltar statsminister Göran Persson, statsrådet Ingela Thalén, försvarsminister Björn von Sydow, statsrådet Maj-Inger Klingvall och miljöminister Kjell Larsson. Statsministern besvarar allmänpolitiska frågor. Övriga statsråd besvarar frågor var och en inom sitt ansvarsområde. Låt mig också påminna om att frågor och svar ska vara korta och konkreta, högst en minut.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsministern. Det gäller en av de viktigare frågorna i vårt land, nämligen offentlighetsprincipen. Den är nu aktuell beroende på diskussioner inom EU under svenskt ordförandeskap. I början av året sade statsministern i en intervju att han inte ville kompromissa om offentligheten. Han sade t.o.m. att om det skulle hända någonting som gick utöver tryckfrihetsförordningens gränser kommer vi att skjuta beslutet vidare till nästa land, dvs. Därefter har det kommit en hel del mindre trevliga budskap från olika håll. Senast i förrgår framgick det att några av våra allierade i offentlighetsfrågan, nämligen EU-parlamentarikerna, var besvikna på Sverige, om man ska tro en artikel i Svenska Dagbladet. Jag har två frågor till statsministern. Den första är om han personligen noga följer den här frågan under det svenska ordförandeskapet. Den andra är om han personligen kvarstår vid sin utfästelse från början av året, dvs. att det är bättre att skjuta på det hela än att ta ett dåligt beslut.
Fru talman! Jag följer frågan så noga som jag förmår. Det betyder att vi har satt upp den som en av de frågor som vi har särskild uppmärksamhet riktad på - av två skäl. Frågan är svår, och den är särskilt svår för Sverige dels därför att vi har en position inom unionen där vi inte har en majoritet med oss, dels därför att vi ska hantera den under vårt ordförandeskap. Helst ska vi vara klara före den 1 maj. Det ligger i Amsterdamfördragets slutsatser. Jag känner mig trots allt, så här långt, trygg. Jag tror att vi kommer att komma fram till en lösning som fyller våra krav - om vi kan fortsätta att jobba konstruktivt tillsammans med parlamentet. Men skulle parlamentet börja glida i väg i en annan riktning har vi naturligtvis ett nytt politiskt läge. Jag tror inte att det blir så, och därför tror jag att vi under vårt ordförandeskap kommer att förmå att sy ihop en lösning som är till fördel för unionen och också tillgodoser svenska krav.
Fru talman! Jag är glad att statsministern följer frågan noga. Vi inser alla att han naturligtvis har många andra frågor på sin dagordning, men det här är en mycket viktig fråga för det svenska folkstyret. Jag hoppas förstås också att han har rätt i sin bedömning att det går att få fram en bra överenskommelse. Men när statsministern hänvisar till behovet av att vi står nära parlamentet i den här frågan blir jag lite förvånad. Som jag sade i min första fråga kom det ju tidningsuppgifter denna vecka på temat inte att Sverige var besviket på parlamentet utan att EU parlamentarikerna var besvikna på Sverige. Jag skulle gärna vilja höra statsministern utveckla om de har missuppfattat alltihop så att han i dag kan lugna dem - man kan väl tänka sig att en del av det som sägs här kan översättas till lämpliga språk och distribueras bland EU-parlamentarikerna. Den bild som jag och andra har fått, bl.a. på grund av ett radioprogram i går där det ansvariga statsrådet deltog, är tyvärr att det finns anledning till oro på den här punkten.
Fru talman! Alla EU-parlamentariker tycker säkert inte om den svenska regeringen eller den svenska hållningen. Men parlamentets gemensamma ställningstagande i öppenhetsfrågorna är ju av sådant slag att det ligger nära vår uppfattning. Vi har uppfattat parlamentet som en allierad. Nu ska vi sy ihop en lösning under vårt ordförandeskap där vi också får med dem som har väldigt olikartad uppfattning om detta jämfört med den vi och parlamentet har. Det är den svåra politiska balansgången vi ska försöka att åstadkomma. Det skulle förvåna mig mycket om parlamentet under den processen skulle börja hylla dem som söker någon typ av kompromiss. Man kommer naturligtvis att hålla på sin ståndpunkt och driva den stenhårt, så tydligt och kraftfullt som möjligt, för att få den lösning eller den kompromiss vi kommer fram till så nära sin egen uppfattning som möjligt. Så fungerar det, och den processen har jag respekt för. Jag känner ännu ingen oro, men jag kan inte säga att jag betraktar detta som en lätt uppgift. Den är svår - kanske den svåraste vi har under det svenska ordförandeskapet.
Fru talman! Min fråga till statsministern är: På vilket sätt blir det lättare för en barnfamilj med chockhöjd fastighetsskatt att ha råd att bo kvar i sitt småhus i Haninge eller Täby bara för att en annan barnfamilj, t.ex. i Älvsbyn eller i Arjeplog, får sänkt fastighetsskatt?
Fru talman! Hela den här skattediskussionen som Moderaterna driver utgår ju från att vi ska ta ut så lite skatt som möjligt. Vi har uppfattningen att vi ska ta ut den skatt vi behöver för att täcka ett generöst välfärdssamhälles åtaganden. För en barnfamilj i Haninge och en i Älvsbyn är det viktigt att vi har en skola som fungerar. Det är viktigt för barnen, oavsett var de växer upp, att ha en skola av samma höga kvalitet. Den skolan betalar vi i stor utsträckning med hjälp av skatter, och de skatterna tar vi ut på ett sådant sätt att vi fördelar bördorna och bärkraften över landet. Vid en total sammanvägning ger det här en samhällsmodell som har visat sig fungera någotsånär väl. Den kan bli bättre. Men att ställa Haninge mot Älvsbyn, som Moderaterna gör, är en kortsiktig politik. Möjligen går det att få stöd för den i några mycket rika Stockholmskommuner, men jag tvivlar på att landet i övrigt tycker att det är en klok väg att gå att på det här viset sätta olika landsändar mot varandra.
Fru talman! Jag konstaterar att jag inte fick något svar. Det kanske inte var väntat heller, för svaret finns inte i någon logik eller verklighet utan mera i någon ideologisk värld. Det var också vad statsministern tog fram. Skälet till att jag ställer den här frågan är att statsministerns finansminister vid åtskilliga tillfällen har uttalat just att han ser dem som bor i småhus som ett kollektiv. Det är inte människor av kött och blod som blir tvingade att flytta, utan det är omfördelning av ett kollektiv det handlar om. Jag måste säga att jag finner det ganska cyniskt att se på oss medborgare som ett kollektiv: Man tar inte ut mer skatt totalt, men någon förlorar på det och någon vinner på det. Så, statsministern, tycker jag inte att man kan se på enskilda människor i Sverige.
Fru talman! Vi har en politik i Sverige där vi hjälps åt att bära bördorna och där vi fördelar efter möjlighet att ta bördan och ansvaret. Mot den politiken har Moderaterna ständigt opponerat. Släppte vi loss er politik och lät den gå skulle vi få våldsamma klyftor i landet, och det vill vi inte ha. Det är rätt, på den punkten är jag överens med frågeställaren, att det här är ideologi. Det är ett uttryck för solidaritet och sammanhållning. Vi kommer att se till att de hushåll som har en svag ekonomisk ställning skyddas vad gäller fastighetsskatten. De som har större marginaler betalar. Samtidigt kommer vi att se till att inom landet fördela om möjligheterna att finansiera den gemensamma sektorn. Mot det har Moderaterna invänt. Den striden får vi ta i kommande valrörelse. Jag är nyfiken inte på var Moderaterna står utan mer på vad Moderaternas tilltänkta regeringsunderlag tycker i den frågan.

Fru talman! Min fråga ställer jag till miljöministern. Miljöforskning och finansiering av miljöforskning, liksom vilja till miljöforskning, håller på att bli en het politisk potatis - äntligen, skulle jag vilja säga. För några dagar sedan anlände ett brev till riksdagens ledamöter från en grupp professorer inom miljöområdet. Det gäller växtekologi, försurning, tungmetaller, fauna, markvetenskap, korrosion, geologi, ekologi, ekotoxi, marinbiologi osv. De påpekar att 14 professorer vilkas fasta tjänster, tillsatta offentligt och finansierade efter avtal med respektive universitet - från början från Naturvårdsverket, sedan dribblade över till stiftelsen MISTRA och sedan till Forskningsrådet för miljö - nu inte har någon finansiering från årsskiftet. Det är alltså några månader kvar och sedan handlar det om att de här tjänsterna inte längre finns. Frånsett allmänna frågor om att hålla skriftligt ingångna avtal och om tvistoch arbetsrättsligt skydd också för miljöforskare, något som väl ändå är anständigt - avser miljöministern att drastiskt skära ned svensk miljöforskning?
Fru talman! Jag är liksom Lena Ek väldigt glad över att sambandet mellan forskning och miljö har blivit allt starkare. Jag tror att det inte finns något område, något politiskt område, som är mer forskningsberoende än miljöpolitiken. Det är också det som ligger bakom att vi har stärkt resurserna till miljöforskningen väsentligt de senaste åren, inte minst genom ett gott samarbete mellan regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vi har också bildat ett särskilt forskningsråd för miljöfrågor och areella näringar, som nu precis har börjat träda i kraft. Vi har stora resurser inom MIST RA. Vi har givit Naturvårdsverket ökade resurser varav vi har tagit en del till det nya forskningsrådet. Nu blir det de här nya forskningsfinansiärernas uppgift att prioritera forskning och bedöma hur man ska fortsätta att utnyttja de mycket framgångsrika forskare som frågan avsåg.
Fru talman! Det gäller forskare spridda på våra största universitet på tjänster tillsatta efter mycket hård konkurrens. De är verkligen duktiga. Nu är det så att jag i min skrivelse har brev från både Forskningsrådet och MISTRA där man avsäger sig finansieringsansvaret för de här forskarna, likaså från Naturvårdsverket. Dessa utgör tillsammans bulken i svensk miljöforskning. De har tidigare agerat internationellt för att stödja våra förhandlare vid internationella miljökonferenser av stor vikt och tyngd. De här förberedande arbetena akutfinansieras nu av Tyskland och Schweiz för att få fram underlag till viktiga internationella miljöförhandlingar. Min fråga blir då: Har miljöministern för avsikt att handgripligen frånta Sverige en ledande position inom det här området i och med att ingen av de här institutionerna har påtagit sig finansieringsansvar? Utländska regeringar får alltså kliva in för att akutbetala vissa insatser.
Fru talman! Självfallet har jag inte den ambitionen. Det som har skett nu är en förändring när det gäller forskningsansvaret och finansieringen av forskningen. Med den förändringen kommer också ett ansvar för det nya rådet, för Naturvårdsverket och för MISTRA att göra sina prioriteringar när det gäller den här forskningen. Jag är övertygad om att man kommer att klara av att göra en sådan prioritering och skapa bättre möjligheter i framtiden än hittills för den mycket framgångsrika miljöforskning som bedrivs i Jag kan tyvärr inte gå in i detalj på det ärende som Lena Ek har tagit upp och t.ex. kommentera de brev som har kommit eftersom den här frågan formellt sett ligger hos utbildningsminister Thomas Östros. Men jag kan som miljöminister garantera att jag kommer att göra vad jag kan för att fortsätta öka resurserna till den svenska miljöforskningen och fortsätta markera det starka sambandet mellan en framgångsrik miljöpolitik, en framgångsrik politik för hållbar utveckling, och starka insatser på forskningsområdet.
Fru talman! Jag vill ställa min fråga till statsministern. Det gäller våra gemensamt finansierade försäkringssystem. Jag tänker på sjukförsäkringen och på a-kassan. Det är ju en diskussion om vi ska fortsätta ha den här typen av system och om de har en tillräcklig legitimitet, om de som är med och betalar får ut tillräckligt mycket av dem. Det kommer också förslag från andra partier, från borgerliga partier, om att vi ska byta system och gå över till privatiserade lösningar. Jag tror, och hoppas att vi mellan Socialdemokraterna och Vänstern är överens om, att vi ska förstärka de här systemen. Vi har ju fört en diskussion, och kommer att föra en diskussion nu i förhandlingarna om vårbudgeten, om att bl.a. höja taken. Nu har det också kommit upp en diskussion som gäller just a-kassan, att utöka tillträdet till den för fler. LO har i dag lanserat en idé om att också stärka golven, dvs. höja lägsta ersättningen i a-kassan för att på det sättet människor ska bli befriade från att söka socialbidrag. Min fråga till statsministern är hur han reagerar på det här.
Fru talman! Jag reagerar. Och jag gör det med en viss glädje, faktiskt. För vi är nu i ett läge i Sverige då vi kan ta oss an den tredje fasen av återhämtningen: Först få ordning på ekonomin, sedan knäcka arbetslösheten och nu använda resurserna för att förbättra välfärden. A-kassan har vi börjat med. Där har vi redan tagit de första stegen. Det kommer vi att fortsätta med. Men vad jag tycker är ideologiskt intressant är att nu ta oss an uppgiften med de andra sociala försäkringarna. Det gäller inte minst taken. Enklare uttryckt gäller det att höja det försäkringsbelopp som är försäkrat så att också inkomsttagare som har bättre inkomster kommer in i dessa system. Det är viktigt. Det är inte minst viktigt för att vi då också möter en privat försäkringsmarknad som annars i framtiden kommer att vara basen för en privatisering av sjukvården. Så vi kommer att komma tillbaka med dessa förslag. Om det blir till vårbudgeten eller om det är höstbudgeten som är rätt tillfälle återstår att se. Det annonserades redan den 20 januari 1996 i en artikel i tidningen Arbetet kan jag för övrigt tala om.
Fru talman! Jag tycker att det är skönt att höra att vi är överens om tagen när det gäller de här försäkringarna och att vi ska försöka undvika en privatisering av den här delen av välfärdssektorn. Jag kan väl också tolka det här som att det är en tydlig signal till de förhandlare som snart ska påbörja vårens förhandlingar så att de vet att det finns positiva signaler i detta politiska signalsystem.
Fru talman! Ja, det är positiva signaler. Men exakt hur förhandlingarna bedrivs får vi se. Vi ska se vilket utrymme vi har och allt detta. Dock är det ju så att de sociala försäkringarna är väldigt effektiva. De är billiga att hantera. De omfattar alla. De är bra för den enskilde. Det är oerhört viktigt att man har en uppslutning kring dem från breda grupper i samhället. Det är därför vi vill förbättra dem. Samtidigt är vi, som jag sade förut, inte särskilt glada över att det växer fram privata försäkringslösningar som ska betala för en sjukvård där de som har råd går före i köer. Jag tror att vi möter också en sådan utveckling, en sådan erodering av försäkringssystemen, genom att höja de s.k. taken. Vad gäller LO:s förslag kommer vi tillsammans mellan partiet och LO att diskutera det här. Sedan kommer regeringen tillbaka.
Fru talman! Jag vill rikta min fråga till statsrådet Maj-Inger Klingvall. Förra året fattade vi i riksdagen ett beslut om anknytningar. Jag ska läsa innantill från själva beslutet. Där står: "Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ges normalt två gånger under en tvåårsperiod. Om ett förhållande upphört under denna period ska fortsatt uppehållstillstånd trots detta kunna beviljas om sökanden eller sökandens barn utsatts för våld eller för handlingar som innefattar allvarlig kränkning av sökandens eller barnets frihet eller frid." Det andra i det här beslutet var att: "Regeln om att uppehållstillstånd ska ha beviljats före inresa här i landet ska behållas. Undantag ska dock kunna göras om utlänningen har stark anknytning till en i Sverige bosatt person och det skäligen inte kan krävas att utlänningen återvänder till ett annat land för att ge in ansökan där."
Fru talman! Det här var ju viktiga förändringar i utlänningslagen, och de var efterlängtade av många. Det var en fråga som också hade diskuterats mycket här i kammaren. Det som är självklart när vi nu har stiftat en ny lag är naturligtvis att vi följer upp om tillämpningen stämmer överens med lagstiftarens mening. Så här gäller nu att vi följer resultatet av den förändrade lagstiftningen väldigt noga.
Fru talman! Gång på gång får vi brev och samtal om att kvinnor, och även barn, som är utsatta för misshandel ska utvisas. Det finns flera fall även bland dem som har stark anknytning. Jag undrar vad som är stark anknytning när det gäller dessa fall, eftersom det ofta handlar om en kvinna som väntar barn med mannen, och de är kanske gifta sedan ett eller två år tillbaka, och de har fått ett utvisningsbeslut. Jag undrar om statsrådet kommer att agera i denna fråga, eftersom lagen måste följas.
Fru talman! Avsikten med denna förändring var att stärka skyddet för kvinnor och barn. I dagsläget är det därför viktigt att vi följer effekterna av den förändrade lagstiftningen. Den har ju inte varit i kraft särskilt länge. Därför är det naturligtvis oerhört viktigt att vi noga följer detta. Och om effekterna inte blir de avsedda, så får vi naturligtvis göra en prövning. Men jag anser inte att vi är i den situationen riktigt ännu. Lagstiftningen måste få fungera något längre innan vi kan göra ett sådant ställningstagande.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Ingela Thalén. Den gäller underhållsskyldiga föräldrar som oftast är pappor. De gör sitt yttersta för att deras barn ska ha det bra där de bor. De är angelägna om att betala underhåll för sina barn. De vill också att deras barn ska bo hos dem så ofta som möjligt, och de vill göra något bra när barnen bor hos dem. De vill kunna gå på bio, gå till badhuset eller göra någon annan aktivitet tillsammans. De pappor som jag träffar och som är underhållsskyldiga känner att de har ett oerhört skuldtyngt liv. De har en relativt hög hyra, eftersom de vill att barnen ska ha en egen vrå, kanske inte ett eget rum, men helst ett eget rum när de bor hos dem. De känner också en oro för framtiden inför det eventuellt kommande förslaget om att underhållsstödet ska höjas.
Fru talman! Det finns flera sätt att stödja ensamförsörjarhushållen, och det är den diskussionen som har varit föremål för debatt under en tid. Då har vi i dag en möjlighet, och det är att räkna upp underhållsstödet. Om vi väljer denna möjlighet är det självklart att vi också tittar på inkomstgränserna för dem som är underhållsskyldiga. Utgångspunkten är ju att båda föräldrarna ska sörja för sina barn. Jag är medveten om det som Monica Green tar upp. Och om vi nu går in i underhållsstödet för att justera upp hushållsekonomin i ensamförsörjarfamiljerna då måste vi också titta på de inkomstgränser som gäller i underhållsstödsreglerna. Det kan finnas andra sätt att stödja ensamförsörjarhushållen. Och Familjestödsutredningen som kommer att lämna sitt betänkande inom kort har behandlat också dessa frågor. Men på Monica Greens fråga kan jag svara att om vi höjer underhållsstödet så måste vi också justera inkomstgränserna.
Fru talman! Jag tackar för det. Det känns säkert bra för dem som hör det svaret. Jag träffar metallare på Volvo i Skövde. De har startat en kamratstödjarförening. De träffar bl.a. dessa pappor. Man tycker att metallare ändå har hyfsat bra betalt, men ändå har de denna svåra ekonomiska situation när det gäller att betala sitt underhåll och klara av sin egen situation. Det gäller att tänka på dessa underhållsskyldiga pappor framöver.
Fru talman! Jag delar Monica Greens beskrivning och önskan om att man ska stödja dessa pappor. Vi får inte glömma bort att hela utgångspunkten för diskussionen är barnen och att både mamma och pappa har ansvar för att försörja barnen. Det är viktigt för mig att stryka under att min utgångspunkt när vi nu tittar på hushållsekonomin för både dem som är underhållsskyldiga och dem som är ensamförsörjarhushåll är att det är barnens situation som är i fokus. Men som en förlängning av det är det båda föräldrarna som ska ha möjlighet att umgås med sina barn.
Fru talman! Uppgifterna om att s.k. uranammunition som användes i Gulfkriget för tio år sedan bidragit till en kraftigt ökad cancerfrekvens både hos civilbefolkning och hos de FN-trupper som tjänstgjorde där är väl kända. Och sedan i höstas finns det också uppgifter om att samma sorts ammunition orsakat cancer hos civila och FN-trupper som tjänstgjort i Den svenska försvarsmakten har intagit en väldigt förnekande och nonchalant attityd, från att inga undersökningar alls skulle göras på de svenska FN trupperna till att bara för några veckor sedan här i riksdagen förneka att det fanns några uppgifter om ett samband mellan denna ammunition och ökad cancerfrekvens. Nu hörde jag uppgifter i Sveriges Radio i går om att 10 % av de FN-svenskar som deltog i Gulfkriget har drabbats av cancer.
Fru talman! Jag anser att överbefälhavaren successivt har klargjort att Försvarsmakten har en aktiv och sökande inställning i denna fråga. Jag vågar nog säga att detsamma har gällt i andra länder, där man kanske från början intog en position som innebar att detta inte var vetenskapligt fastställt, eller rättare sagt att det var fastställt att det inte förelåg några samband. Det förekommer nu undersökningar i flera länder. I vårt land har Försvarsmakten inlett ett arbete med en vetenskaplig undersökning för att klarlägga om det finns risk för förhöjd cancerfrekvens eller inte hos våra soldater. Och jag har själv sett till att de behöriga myndigheterna på detta område och Försvarsmakten kommit fram till att ta dessa frågeställningar på allvar. Varje soldat som känner på sig att han eller hon har varit utsatt för någonting av detta kan söka sig till Försvarsmakten för att direkt få möjligheter till en hälsoundersökning.
Fru talman! Tack så mycket för beskedet att Försvarsmakten nu intar en mer aktiv inställning. Det är nämligen oroande, eftersom svenskar som deltar i FN-insatser gör det frivilligt. Och om de möts av en nonchalans och drabbas av sådant som förnekas att det över huvud taget existerar och inte känner till riskerna så riskerar man ju att minska antalet frivilliga i framtida FN-insatser. Jag skulle också vilja fråga vilka initiativ som ministern avser att ta under det svenska ordförandeskapet i EU för att få de få stater som har s.k. uranammunition att sluta använda sådan?
Fru talman! Det är riktigt att frågan först kanske kom att behandlas inom EU när den togs upp och blev aktuell på nytt. Den har ju varit känd sedan tidigare, men den togs upp vid årsskiftet. Men egentligen kom alla våra internationella samarbetsorganisationer in på frågan. Och det fastställdes en arbetsfördelning som innebär att det i första hand är Nato och Förenta nationerna med sina underorgan som är ansvariga för framtagandet av vetenskapliga undersökningar om hur förhållandena kan ha varit, både när det gäller grundforskningsfrågeställningen och om soldater har utsatts för hälsorisker. Jag vill också säga att jag instämmer med Lars Ångström på en punkt, nämligen att om man ska kunna rekrytera personal på frivillig basis, vilket det ju handlar om, måste det finnas en trovärdighet i vad man från ledningen både själv får reda på och talar om för dem som rekryteras inför det att de ska komma till ett missionsområde.
Fru talman! Jag har också en fråga till försvarsministern. I förra veckan hände det mycket. Vi hade utrikespolitisk debatt, och försvarsministern var samtidigt i Moskva. Då kunde vi i Svenska Dagbladet läsa rubriken Försvaret klarar inte ett anfall. Tidningen hänvisade till två framtidsstudier om det svenska försvaret som var beställda av högkvarteret och utförda av Totalförsvarets forskningsinstitut och av en amerikansk konsultfirma. Resultatet av studierna var att Sverige vid angrepp inte har förmåga att klara sig utan militär hjälp utifrån. Efterverkningarna lät inte vänta på sig. Försvarsministern fick agera från Moskva. Han uttryckte sitt missnöje, och den ansvarige generalen fick hastigt lämna sitt uppdrag i Försvarsberedningen. Då frågar jag försvarsministern om han menar att det inte är tillåtet att studera andra scenarier än dem som är politiskt korrekta och bästafallsalternativ?
Fru talman! Vi bedriver ett planeringsarbete på både kort och längre sikt för Försvarsmakten och i Försvarsmakten. Det ska utgå ifrån det som överbefälhavaren fastställer som möjliga scenarier. Det finns ingenting i de scenarier som har varit i dessa rapporter som har sin utgångspunkt i det. Följaktligen bör det inte ligga till grund för Försvarsmaktens planering. Nu kommer Försvarsmakten med sina perspektivplaner om ungefär två veckor, och där kommer det att finnas scenarier som naturligtvis är uttryck för att det kan bli bekymmersamma förhållanden, risker och väpnade angrepp. Det är självklart att sådant ska studeras. Men utgångspunkten måste vara det som överbefälhavaren efter att ha ställt samman alla delar av högkvarterets arbete finner som riktiga utgångspunkter.
Fru talman! Tack för det, försvarsministern. Jag hoppas att det inte är så som jag fick intryck av i förra veckan, att frågan är så känslig för regeringen och socialdemokraterna att det inte ens är tillåtet att studera de obekväma värstafallsalternativen, eftersom det skulle vara olyckligt om vi baserade hela vår planering på önskvärd utveckling och inte på sådant som tyvärr kan inträffa.
Fru talman! Det är absolut inte fråga om att vi har scenarier som endast uttrycker önskvärd utveckling. Hela försvaret bygger på att det ska finnas en möjlighet att använda försvaret i en icke önskad utveckling. Däremot försöker vi ange vad som är realistiska situationer. Min bedömning, grundad på både förutvarande och nuvarande överbefälhavarens, är att vi har ett försvar som förmår att avskräcka ifrån och bekämpa den typ av väpnade angrepp som i nuet eller under en period framåt kan tänkas riktas mot vårt land.
Fru talman! Jag har en fråga till statsministern. I måndags tillrättavisades Irland av EU:s finansministrar för sin ekonomiska politik. I ett gemensamt uttalande uppmanas Irland att justera sin tilläggsbudget för 2001. Därmed blev Irland det första EMU-land som fick svart på vitt på att man inte längre är fri att föra en självständig budgetpolitik efter en EMU Irlands ekonomi går bra, arbetslösheten har sjunkit till under 4 %, man har ett budgetöverskott och minskande statsskuld. Nu vill man satsa mer på den offentliga sektorn. Det gillar inte EU, och Sverige stöder EU:s linje. Agerandet mot Irland visar mycket tydligt att ett inträde i EMU innebär att man ger upp den nationella suveräniteten över den egna statsbudgeten. Vi gröna tycker att det är oacceptabelt att EU lägger sig i de enskilda EU-ländernas ekonomiska politik. Min fråga till statsministern är: Är det verkligen rimligt att Sverige accepterar och t.o.m. aktivt stöder att Irland får en tillrättavisning för att de i sin budget vill satsa mer på offentlig sektor? Kunde vi inte åtminstone ha markerat att statsbudgeten är en nationell angelägenhet genom att inte delta i beslutet?
Fru talman! Jag tycker att det är mycket rimligt mot bakgrund av vad EMU faktiskt är. Irland har inte bara ett stort överskott och kraftig tillväxt utan också en stigande inflation. Den stigande inflationen i en valutaunion får de andra länderna i valutaunionen ta bördan av. Nu är Irland en liten ekonomi, så det skakar inte valutaunionen. Hade det varit en stor ekonomi som hade betett sig på så sätt hade de andra omedelbart fått betala för det. Det är det sambandet som man hävdar från finansministrarnas sida. Är man med i den klubben och drar fördel som Irland gör av låga räntor ska man också ta sitt ansvar så att man inte för en politik som faktiskt driver upp inflationen och därmed förstör för andra länder. Det är så det hänger ihop. Och detta har jag talat om länge. Jag tycker att det är högst rimligt att de som samverkar i en valutaunion också försöker att samordna sin ekonomiska politik så att man inte förstör för varandra utan tvärtom driver en politik där man stöder varandra. Det är vad det handlar om.
Fru talman! Jag får tacka statsministern för svaret. Även om det är så att Irland har en hög inflation skulle Irland ha kunnat påverka sin inflation om de liksom vi hade haft möjlighet att föra en självständig räntepolitik. Men nu är Irland anslutet till EMU, och då är det den europeiska centralbanken som bestämmer räntepolitiken. Då är det inte Irlands verklighet man utgår ifrån utan, precis som statsministern sade i Göteborgs-Posten i måndags, den monetära politik som centralbanken för med sikte på de stora ländernas behov. Här har vi ett av grundproblemen med EMU. Europeiska centralbankens politik ligger inte i fas med verkligheten i Irland. Då begränsas Irlands möjligheter att föra en självständig politik. Anser statsministern att de enskilda medlemsländerna ska ha rätt att föra en självständig ekonomisk politik utan att få tillrättavisningar av EU, eller vore det acceptabelt att Sverige, om vi en dag mot förmodan skulle vara EMU-anslutna, fick kritik för att vi ville satsa på äldreomsorg och skola?
Fru talman! Frågeställaren har rätt på en punkt. Det är att när Irland gick med i EMU fick de nya förutsättningar. För Irlands del betydde det kraftigt sänkt ränta. Skulle Irland nu stå utanför skulle de naturligtvis ha en räntenivå som åtminstone låg på samma nivå som den brittiska, alltså en väsentligt högre ränta än vad de har i dag. Jag tycker att fallet Irland är värt att studera för oss i Sverige. Irland är ett litet land i utkanten av den monetära unionen som har en avvikande ekonomisk utveckling. Den penningpolitik som bedrivs bedrivs naturligtvis inte i första hand med sikte på den irländska situationen - det vore naivt att tro - utan med något slags sammanvägning av hela valutaområdets förutsättningar. Isolerat skulle Irland kanske ha haft, om de hade haft en egen ekonomi i den meningen, en högre ränta. Nu är det inte så, utan de drar fördel av att ligga i skydd av andra och ha en låg ränta och en stabil valutakurs. Då kommer också kraven på den ekonomiska politiken, att inte fördärva detta. Vi får se hur det fungerar för Irlands del. Att kravet kommer från de andra är fullt rimligt och riktigt. Vi får se hur det fungerar. Det är en pusselbit för oss som vi ska väga in när vi ska ta ställning till vårt eventuella medlemskap i framtiden.
Fru talman! Jag har en fråga till statsministern. Häromdagen fick vi en årsredovisning från Sveriges riksbank för år 2000. Där ser vi att vinsten är 20 miljarder, valutareserven är mer än 150 miljarder och bankens samlade tillgångar ligger en bra bit över 200 Nu föreslår Riksbanksfullmäktige att man överför 28 miljarder till staten, och det är bra. Där har vi ett stort hål att stoppa de miljarderna i. Men, statsministern, är det rimligt att det finns så mycket pengar kvar i Riksbanken nu när vi har en flytande valutakurs och inget växelkursmål för Riksbanken? Skulle det bli så i framtiden att vi trots folkviljan går med i EMU kommer de här miljarderna att konfiskeras av den europeiska centralbanken.
Fru talman! Jag vill inte från denna talarstol recensera Riksbanken. Vi har ett fullmäktige som frågeställaren har påverkat utseendet av. Det leder fel om jag recenserar detta fullmäktige och den ledning som sitter i Riksbanken. Det är frågeställaren som i det här fallet har större möjligheter än jag att föra debatten via valda ombud i fullmäktige. Så ser det ut, och det måste vi komma ihåg. Jag är egentligen ganska glad att vi har möjlighet att ställa en sådan fråga. Det säger någonting som landets ekonomiska utveckling och läge. Jag har varit med om tider då frågeställningen hade ansetts som nästintill fullständigt fantasifull att ställa. Nu är det lite bättre ordning på torpet. Jag vill alltså inte recensera Riksbankens politik. Jag hänvisar frågeställaren till fullmäktige.
Fru talman! Jag får tacka statsministern för svaret. Jag begärde faktiskt ingen recension av Riksbankens politik, utan jag ville ha statsministerns uppfattning om det rimliga i att så oerhört mycket pengar ligger där passivt alldeles i onödan.
Fru talman! Jag är inte säker på att det var så fel uppfattat av mig. Om jag ska börja på att bedöma rimligheten i politiken kommer jag trots allt ganska nära en recension. Jag lämnar detta till Bengt-Ola Ryttar, en av riksdagens mest framstående ledamöter vad gäller granskning av penningpolitik, Sveriges koppling till EU och inte minst diskussionen om en rimlig avvägning mellan de institutioner vi har i Sverige: en självständig riksbank, en regering och en riksdag. Hur ska detta hanteras? Jag väntar ivrigt på den offentliga debatt som Ryttar drar i gång.
Fru talman! Jag har en fråga till försvarsministern som är lite udda och liten och som egentligen handlar om livsmedel och djurhantering, men som jag tror att ministern kan svara på. Det gäller försvarets materiel. Jag är intresserad av att tamdjur ska slippa forslas genom hela Sverige för att slaktas. En som jag tycker strålande idé är att slaktaren kommer till djuren och inte tvärtom. Nu finns det väldigt få mobila slakterier i Sverige, och det tar lång tid att bygga sådana. Jag uppfattar att regeringen också har detta som en viktig fråga. Min fråga är följande. Det ryktas att försvaret i sin ägo har många mobila slakterier som tydligen ska användas i tider av ofärd och för extrema förhållanden. Vet ministern något om att dessa skulle kunna ställas till djurens förfogande, eller kanske jag kan få information om vart jag ska vända mig?
Fru talman! Det är faktiskt en svår fråga att svara på. Jag tror att det förhåller sig som frågeställaren säger. I den gamla krigsorganisation som nu är under utrangering skulle försvaret och landet kunna klara sig flera år, ungefär som det var under andra världskriget. Nog har jag sett i tabeller att det har funnits den typen av förband, dvs. fältslakterier. Tanken är nu att entreprenör ska anlitas för att kunna sälja den materiel som vi inte behöver. Försvarsmaktens högkvarter håller på att göra upp alldeles nu i dagarna, tror jag, vem som ska bli entreprenör. Det får bli en fråga för den entreprenören och eventuella kunder om detta är någonting som skulle kunna användas på det sätt som frågeställaren tar upp.
Fru talman! Jag uppfattar en viss positiv inställning till frågan hos ministern. Jag förväntar mig att om det finns en köpare till materielet kommer det att säljas till rätt personer. Jag väntar på detta.
Fru talman! Jag har en fråga till Ingela Thalén. Klyftorna i samhället har ökat under 90-talet. En grupp som har fått det sämre är bostadsbidragstagarna. Reglerna har kraftigt förändrats. Bl.a. får många i dag återbetalningskrav på bostadsbidrag de fått två år tidigare. Det kan handla om tusenlappar. Ingen vet vad som händer med dem som inte kan betala tillbaka. Hamnar de hos kronofogden eller i annan penningnöd? För att ge människor möjlighet att slippa återbetalningskrav infördes en ny lag. Den ger dem som har sämst inkomst möjlighet att slippa återbetalningen. Lagen har fungerat mycket dåligt. Inte ens 10 % av dem som har ansökt om att slippa återbetalningskraven har fått sin sak prövad. Riksförsäkringsverket skickade en rapport till ministern om detta i augusti förra året, och än har ingen förändring skett.
Fru talman! Det är precis som Owe Hellberg säger. Frågan har varit uppe. Vi har haft ett år på oss att följa frågan. Nu har det i uppföljningen efter det senaste årsskiftet visat sig vara lite bättre, men dessvärre inte riktigt så bra som vi hade hoppats på. Det är min avsikt att under våren gå igenom frågan och återkomma efter en sådan genomgång.
Fru talman! Ca 75 000 personer har ansökt om att få slippa återbetalningskravet, men bara ca 7 000 har fått sin sak prövad. Dessutom har de fått väldigt olika behandling beroende på var de bor i landet. Anledningen till detta är naturligtvis de rigida kraven på att människor ska anmäla inkomstförändringar under inkomståret oavsett om de vid tillfället har bostadsbidrag eller ej. Det är ett orimligt krav på fattiga människor som ofta får tillfälliga inkomster som de inte har kunnat räkna med. Vänsterpartiet reserverade sig mot förslaget och ville ha en annan modell. Vi ville ha den danska modellen. Min fråga till minister blir nu: De ca 70 000 som inte har fått sin ansökan prövad, kommer de att få sin ansökan prövad framöver i det som kommer att bli någon typ av ny lagstiftning? Den väntar vi på, men den kan vi inte vänta på hur länge som helst.
Fru talman! Det är väldigt viktig att understryka att en allmän utgångspunkt för bostadsbidragen är att man ska ha rätt bostadsbidrag i förhållande till den hyra man har och den inkomst man har i familjen. Det är därför man tidigare genomförde förändringarna. Jag tycker inte att det är orimligt att man löpande under året anmäler ändrad inkomst. Däremot är det, som Owe Hellberg säger, ett bekymmer om de anmälningarna inte blir tillgodosedda på rätt sätt och de visar sig vara av tillfällig karaktär. Det är bl.a. den typen av förändringar man måste se över. Det är alldeles rimligt att man har lika behandling över hela landet. Mot den bakgrunden är det min avsikt att se över frågan nu under våren.
Fru talman! Våldet i vår tid finns på så många ställen. Det finns i gatulivet, på idrottsplatsen, inte minst på krogarna och i deras närhet och tragiskt också i våra skolor. I en arbetsmarknadsrapport uppger fyra av fem att de känner oro över våldstendenser också i arbetslivet. Vi har våldet också på många andra ställen. Det gäller inte minst videovåld. I filmens ofta förljugna värld glorifierar man våldet. Min fråga till regeringen blir om det just nu pågår en aktivitet och ett arbete som gör att man på bred front skulle kunna komma till rätta med de inslag som det finns en sådan bred, för att inte säga total, uppslutning kring att vi måste bekämpa för att få ett mjukare och varmare samhälle.
Fru talman! Frågan är allmänt hållen. Låt mig också ge ett allmänt svar. Först tycker jag att Elver Jonsson har en riktig ingång och gör en riktig beskrivning av ett angeläget samhällsproblem som är växande. Det eländet delar vi med hela vår omvärld. Här finns en lång rad saker. Dels handlar det om hur vi som föräldrar agerar i vår fostrargärning. Det finns anledning att föra samtal om detta. Dels handlar det om hur vi som vuxna agerar som förebilder för ungdomar utanför vår egen familj. Det finns anledning att fundera på detta. Dels handlar det om hur vi som vuxna agerar på arbetsplatser gentemot varandra. Mobbning är ingenting som bara förekommer i skolor. Det handlar naturligtvis också om hur vi bestämt från skolans sida exempelvis driver värdregrundsfrågorna. Det handlar om hur vi med olika samhällsinsatser möter droger, drogliberalism och allt sådant som breder ut sig och som också är kopplat till dessa fenomen och företeelser. Det handlar om hur vi kan hantera sådant som tull och polis för att se till att det inte strömmar in ytterligare droger över landets gränser.

Fru talman! Tack, statsministern, för svaret att regeringen också ser det i ett brett perspektiv. Jag tror att det vill till ett helt batteri av insatser om vi ska komma till rätta med det. Även om vi inte ska övertolka och skrämma upp i onödan är detta en realitet. Jag noterar med tacksamhet att statsministern också ser det så. Vi behöver bara bläddra i dagstidningen för att se det. Man hinner bara till första sidan där det talas om att bussförare är rädda för våldet, att det är farligt att arbeta ensam i butik, att våld och hot i arbetslivet ökar och att våldet blir allt grövre bland ungdomarna. Därför tror jag, precis som Göran Persson sade, att det behövs ett samlat grepp. Nu när vi lever i projektens tidevarv blir min fråga: Skulle detta inte kunna vara ett projekt där vi får något av en spontan rörelse som kanske leder till en folklig väckelse och en samlad insats mot det som är störande och förstörande? Det skulle vara välgörande om statsministern sade att vi ska ta tag i det här, om inte förr så när EU mötet är över.
Fru talman! Jag är inte främmande för ett sådant initiativ. Det kan vara en god idé att fundera på. Om Elver Jonsson är så generös och säger att vi kan få våren på oss att tänka, ska jag väl svara positivt och säga att vi får se när vi kommer fram till sommaren och efter sommaren om vi inte ska göra detta till en gemensam angelägenhet. Det kanske är så att det redan pågår, och då kan vi göra sådant som redan pågår mer synligt eller lite större i omfattning. Men vi tar tiden på oss. Jag delar den oro som frågeställaren ger uttryck för.
Fru talman! Jag har en fråga till försvarsministern. Mediernas rapportering för några veckor sedan om nya svarta hål i Försvarsmaktens ekonomi aktualiserar en frågeställning och ett förslag som har väckts här i riksdagen av en kristdemokrat och en moderat. Det är ett förslag om att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp för att granska riksdagsbeslutet från den 30 mars förra året för att försöka hitta de strukturella felkällor som uppenbarligen finns i försvarsbeslutsprocessen och som i förlängningen leder till budgetproblem. Min fråga är då: Är försvarsministern beredd att verka för att regeringen snarast tillsätter en arbetsgrupp för att granska detta?
Fru talman! Frågaren menar att det är klarlagt att det finns strukturella bristfälligheter i det beslut som riksdagen fattade för ungefär ett år sedan. Jag tror inte att så är fallet. Den analys vi hittills har fått från Försvarsmakten pekar inte på att det är strukturella problem. Däremot finns det överdrag på övnings och utbildningsanslaget som, enligt de uppgifter vi har hittills, kan bero på att avveckling av personal inte har gått lika snabbt som den borde ha gjort och vissa andra faktorer. Den 22 februari kommer överbefälhavaren att lämna in bokslutet för förra året till regeringen. Då får vi också se vad överbefälhavaren anser att det finns att peka på. Regeringen kommer att ta ställning till frågan om hur vi ska kunna gå vidare i det kommande budgetarbetet.
Fru talman! Tack för svaret. Detta är ju ett återkommande problem. Vid en redovisning i försvarsutskottet för någon vecka sedan redovisades det att bokslutet för tidigare år är minus 700 miljoner och för innevarande år uppåt 1 miljard. Någonstans måste det ju finnas ett strukturellt problem. Jag undrar vilka åtgärder försvarsministern tänker vidta för att komma till rätta med detta.
Fru talman! Ett strukturellt problem som vi ser är ekonomifunktionen inom Försvarsmakten. Försvarsdepartementet har därför också tagit kontakt med Ekonomistyrningsverket. Ekonomistyrningsverket kommer att gå in i Försvarsmaktens ekonomisystem och se om de är tillräckligt starka för att ge den information som behövs till alla som fattar beslut inom Försvarsmakten. Jag tror att det finns anledning att stärka ekonomifunktionerna inom Försvarsmakten. Frågan vad som kan göras i sak under innevarande år är en sak som överbefälhavaren nu arbetar med. Tanken är inte att låta det gå dithän att vi också innevarande år får ett stort överdrag på övnings och utbildningsanslaget. Låt mig få säga att på ett annat viktigt anslag, nämligen materielanskaffningen, har vi i stället anslagssparanden. Det totala nettot för Försvarsmakten kan ligga på ett visst anslagssparande.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Maj-Inger Klingvall. Det finns i Sverige en del ganska stora invandrargrupper som en tid har haft påtagliga problem med att få ta emot besök av nära släktingar och anhöriga från sina f.d. hemländer. De anhöriga får inget visum. Förklaringen torde vara att man är rädd för att de ska hoppa av här. Det här drabbar bl.a. personer med sitt ursprung i Eritrea som vill kunna ta emot nära släktingar på besök här. Det kan vara åldrade föräldrar som vill besöka barn och barnbarn. Vi har fått en rapport om detta också. Jag vill fråga Maj-Inger Klingvall om regeringen är beredd att ändra den här hållningen och se mer generöst på ansökningar som handlar om att nära anhöriga på rimliga villkor får möjligheter att besöka sina släktingar här i Sverige. Det handlar om nära släktskap där vi brukar vara angelägna om att man kan upprätthålla kontakterna.
Fru talman! Viseringsreglerna bygger på att vi har en reglerad invandring till vårt land. Men samtidigt ska viseringarna naturligtvis användas på ett bra sätt så att de underlättar för ett normalt besöksutbyte av släktingar och även av forskare, artister och vilka det nu kan vara som kommer till Sverige i olika sammanhang. Om vi ser på hur viseringarna bedöms och hur många som får möjlighet att komma hit ligger vi i dag på ett snitt på 85 % bifallna viseringsansökningar. Det ger ett mått på hur generös viseringspolitiken är. Vi har viseringsförordningen i vår utlänningslag, men det är Migrationsverket som står för praxisbildningen och som tid efter annan omprövar sin praxis. Den avgörs av styrelsen i Migrationsverket där flera representanter från de politiska partierna sitter med.
Fru talman! Jag är medveten om att det totalt sett ser ut på det sätt som Maj-Inger Klingvall redogör för, men för vissa ganska stora invandrargrupper i Sverige är detta ett påtagligt och stort bekymmer. Den här hållningen hos svenska myndigheter förhindrar dem faktiskt från att ha någorlunda normala kontakter med mycket nära släktingar. Det handlar som sagt ofta om åldrade föräldrar som vill besöka sina barn och barnbarn här i Sverige. Jag tycker att det finns anledning för regeringen att överväga om man inte ska medverka till att den här hållningen blir något mer generös.
Fru talman! Vi har just aktualiserat den grupp som Eva Johansson nämner, nämligen de äldre, och deras möjligheter att komma hit. Därför har jag gett direktiv till Anhörigutredningen att just titta på viseringsreglerna för äldre anhöriga.
Fru talman! Jag vill följa upp frågan till försvarsministern om försvarets ekonomi. Vi hörde just om bristerna på mellan 700 miljoner och 1 miljard. Är det försvarsministerns ambition att det försvarsbeslut som förvisso var otillräckligt, men likväl fattades, ska uppfyllas till hundra procent?
Fru talman! Tack för frågan! Svaret är ja. Det jag särskilt kommer att uppmärksamma i det material som överbefälhavaren kommer att lämna in är frågan om ominriktningen sker med den hastighet och kraft som vi förutsett. Är det så att avvecklingen av förband som vi inte behöver i det säkerhetspolitiska läge som råder inte går tillräckligt snabbt? Är det så att våra satsningar på forskning och utveckling, framtagande av ny materiel, förmåga till ledning osv. går i den takt vi vill? Skapar vi tillräckligt utrymme för att förbereda oss för internationella insatser? Just de avgörande faktorerna kommer jag att lägga tonvikten vid när jag bedömer överbefälhavarens resultatrapportering.
Fru talman! Jag uppfattar försvarsministerns svar på det viset att han inte är beredd att tillföra ytterligare medel om det visar sig att det skulle behövas, utan tanken är att minska ambitionsnivån. Är det korrekt?
Fru talman! Det är inte fråga om att minska ambitionsnivån. Det är fråga om att avveckla den typ av förband och grundorganisationsbindningar, t.ex. vad gäller personal, som ska avvecklas för att vi under det säkerhetspolitiska läge som råder ska ha ett försvar som är mer relevant både i nuet och några år framåt. Vi kommer icke att tillföra några extra medel. Den plan som regeringen fick från överbefälhavaren är i princip en giltig och fullt genomförbar plan.
Fru talman! Herr statsminister, en fråga. I EU-parlamentet i förrgår kritiserade ordförande Prodi Niceavtalet därför att inte rätt fråga hade behandlats och fortsatte: Regeringar, EU-parlamentet och kommissionen måste bestämma sig om EU:s framtid och ge svar på frågan om vi alla är klara över om ifall vi vill bygga en framtida världsmakt, inte endast ett handelsblock. Statsministern har uttalat sig för mellanstatligt, mer begränsat samarbete, inte en federal världsmakt. Nu är frågan ställd. Står statsministern vid denna övertygelse? Kommer statsministern att kämpa för sin övertygelse i den konferens som ordförande Prodi kommer att sammankalla?
Fru talman! Vi ska kämpa sida vid sida, och vi ska segra på något sätt. Hur vet jag inte. Det där är en efterdyning till Nicediskussionen. Det är känt att alla inte var nöjda med Nicefördraget. Det fanns de som tyckte att vi skulle ha gått mycket längre i EU-utveckling mot mer av överstatlighet, federativa inslag. Jag tycker inte att det är en bra utveckling. Sverige har inte stött en sådan linje. Vi var därför ganska nöjda med Nicefördraget. Jag vet att i Europaparlamentet finns stark kritik mot Nicefördraget just därför att det inte gick tillräckligt långt i den riktning som Romano Prodi pläderar för. Det är hans uppfattning. Jag står för den uppfattning som vi kom fram till i Nice. Jag tycker att den var väl avvägd. Den öppnar framför allt för utvidgningen av EU. Sedan blir det här en fortsatt diskussion för framtiden. Det finns olika uppfattningar. Det kommer att vägas och argumenteras fram och tillbaka. Jag känner mig faktiskt ganska trygg i den svenska positionen. Vi är på inget sätt isolerade.
Fru talman! Tack för svaret. Jag hoppas att statsministern står kvar vid att kämpa. Jag hade önskat att jag hade kunnat vara med och se till att det verkligen blir kämpa av. Jag är mycket desillusionerad. Blair har sagt många gånger att han ska kämpa. Många är de andra som också har sagt det. Men det har inte blivit något veto. Det har inte blivit några stridiga takter från dem som inte vill ha en världsmakt. Och till sist: Om Niceavtalet är vi inte riktigt överens, men det är en annan historia.
Fru talman! Vi kan väl göra en liten arbetsfördelning. Om jag klarar den socialdemokratiska sidan, så kan Margit Gennser ta den moderata. Och sedan hjälps vi åt med att bekämpa det här med överstatlighet och federalism och allt sådant, så tror jag nog att det blir lite bättre.

Fru talman! Innan UNEP:s årliga möte började i Nairobi besökte jag Kitale i nordvästra Kenya. Kitale är det första området av numera sex där svenskar under snart två decennier har stöttat tidningen Vi:s skogsplantering. Nu finns det sådana planteringar i två områden i Kenya, i två områden i Uganda men också i två områden i Tanzania. Vi besökte en bonde och hans familj efter att ha färdats på erbarmliga vägar, efter att ha sett den starkt eroderade jorden, efter att ha upplevt de första tecknen på utbredd öken under den ständigt närvarande starka solen. Framför en av de tre hyddorna hos bonden stod familjen uppradad - hustrun, några morföräldrar, de fem barnen. Den minsta var kanske två år med tjocka kinder och bruna nyfikna ögon. Bonden berättade om sitt liv på en alldeles utmärkt engelska. När jag berömde honom för hans engelska berättade han att han också var utbildad folkskolelärare, men naturligtvis utan möjlighet att få något jobb. Hans marker dög inte längre till bete för de två kor som familjen som hade. Det innebar att han regelbundet fick dra i väg från gården med sina söner och sina två kor för att under månader i sträck leta efter lämpliga betesmarker någon annanstans. Det innebar att korna var borta från familjen. Det fanns ingen mjölk till de hemmavarande barnen. Det innebar också att pojkarna var tvungna att följa med pappa. De kunde inte gå i skolan under den perioden. Här bedriver vi nu i samarbete mellan Vi, alla dem som har varit med och stött projektet och Sida ett arbete där jag redan nu kunde se hur man kommer att göra det möjligt för den här familjen att öka sin produktion, att ha korna hemma, att se till att inte öknen äter sig in på de här områdena, att stoppa jorderosionen. Jag känner mig ganska glad över att själv ha varit med och bidragit till detta. Jag känner mig glad över att vi har kunnat genomföra ett sådant här projekt under flera decennier med stöd från många svenskar med sina frivilliga insatser. Detta berättar jag också därför att det tydligt illustrerar någon av de allra mest brännande globala miljöproblemen såsom ökenutbredningen och jorderosionen. Det illustrerar också kopplingen mellan miljöproblemen och kampen mot fattigdomen. Det blir så uppenbart, när man har möjlighet att besöka de här platserna på jorden, att man inte kan klara fattigdomen om man inte samtidigt angriper miljöproblemen, och att man inte kan klara miljöproblemen om man inte samtidigt angriper fattigdomen. Den här bonden hade inget alternativ om han ville ge mjölk till sina barn, än att överbeta de små åkerlappar som han hade till sitt förfogande. Fru talman! Den globala miljöpolitiken har egentligen funnits på vår globala politiska dagordning under knappt tre decennier. Det började med Stockholmskonferensen 1972. Nu har vi nästa år i Sydafrika möjlighet att lägga fast riktlinjerna för det fortsatta arbetet för global hållbar utveckling. Inte minst i ljuset av det jag just berättade är det en gigantisk uppgift vi tar på oss. Vi kan konstatera att miljöfrågorna har kommit allt högre upp på den internationella politiska dagordningen under de här snart tre decennierna. Vi har utarbetat och antagit mer än 200 globala miljökonventioner. På en mängd områden pågår ett intensivt arbete, inte minst när det gäller kemikalier. Ansträngningarna har inte varit tillräckliga. När världens miljöministrar, ungefär 100 av oss, samlades i Malmö förra året, kunde vi konstatera att de grundläggande negativa trenderna är svåra att bryta och att vi inte har lyckats bryta dem än. Det krävs ytterligare åtgärder, men framför allt måste vi tveklöst och snabbt genomföra de beslut som redan har fattats, inte minst under den stora konferensen i Rio. Tillståndet i världen understryker behovet av handling. Den rikaste femtedelen av världens befolkningen svarar för 86 % av den totala konsumtionen. Den fattigaste femtedelen får hålla till godo med 1,3 %. En miljard människor lever under det absoluta fattigdomsstrecket. Lika många saknar tillgång till rent vatten. De välbärgade i-länderna och den växande medelklassen i alltfler u-länder har konsumtionsvanor och livsstilar som kännetecknas av hög energiförbrukning och hög materialomsättning. Det leder till ett ohållbart resursslöseri som genererar en allt större produktion av avfalls och restprodukter. Den miljöförstöring som följer av detta drabbar oftast de redan fattiga, och förstärker på så sätt fattigdomen. När vatten, skogar, markområden och kustzoner överutnyttjas slår det extra hårt mot de människor som är direkt beroende av naturresurserna för sin överlevnad. Fattigdomen i kombination med den fortsatta befolkningsökningen leder i sin tur till ytterligare överutnyttjande av en redan hårt ansträngd naturresursbas. Låt mig ge ett litet exempel på hur vi hanterar våra gemensamma resurser. När Exxon Valdez förliste 1989 betraktades det som en stor miljökatastrof - med rätta. Sedan dess har 1,1 miljon ton olja spillts ut i världshaven. Det motsvarar 30 fartyg av Exxon Valdez storlek. Detta pågår hela tiden. Genom globaliseringen förs människor samman genom att avstånd krymper och genom att information blir tillgänglig för allt fler. Förståelsen mellan olika kulturer kan komma att öka. Vi kan få mer av universell samsyn och värdegrund för hur de globala utmaningarna ska mötas. Jag vill se mötena i Malmö och Nairobi som uttryck för detta. Samtidigt ger globaliseringen inte alla tillgång till de positiva möjligheterna. Vi ser en kortsiktig hantering av våra gemensamma tillgångar, ojämlikheter mellan fattig och rik och mellan nord och syd förstärks. Mycket tyder också på att globaliseringen har försvårat för utvecklingsländerna att minska fattigdomen. De flesta utvecklingsländerna har haft en liten eller t.o.m. negativ ekonomisk tillväxt de senaste tio åren med stagnerande export och försämrad levnadsstandard. Den positiva tillväxten i resten av världen har därför inneburit ökade skillnader i inkomst och också ökade skillnader i teknisk kapacitet och kompetens. Kapitalet går inte dit där det finns flest fattiga, utan dit där tillväxtpotentialen är högst. Det kan sammanfalla, men oftast gör det inte det. Sartaj Aziz, tidigare pakistansk minister, pekade under Nairobimötet på kopplingen mellan miljö och fattigdom. Han menade att de globala ansträngningarna i dag alltför mycket styrs av EU-världens egen oro för framtiden och att man glömmer dagens akuta problem. Jag menar att vi med samma allvar måste hantera de miljöproblem som försämrar livsvillkoren för de många fattiga. Sartaj har naturligtvis rätt, och jag hävdar att vi måste ta ansvar för hela världens framtid. Vi måste bekämpa fattigdomen. Det är viktigt för en hållbar utveckling och för att vi ska åstadkomma en miljömässigt sund ekonomisk utveckling som kan komma alla till godo. Därför tycker jag att det är viktigt att miljö och fattigdom kommer att stå i fokus under nästa års toppmöte i Sydafrika och att dessa frågor förs in i en debatt om globaliseringens effekter. Den globala utmaningen kräver ett starkt politisk agerande internationellt som kan fördela globaliseringens positiva sidor och samtidigt begränsa de negativa effekterna. UNEP hade i Nairobi, innehöll framgångar på en rad punkter. Mötet lyfte blicken framåt när det gäller det pågående arbetet på kemikalieområdet. Efter framgångarna med de nyligen avslutade POPS förhandlingarna beslutade vi nu att gå vidare för att forma en global kemikaliestrategi. Som EU ordförande lyckades Sverige få gehör för att UNEP till nästa miljöministerforum 2002 ska utveckla en sådan strategi. En grundläggande del är naturligtvis allmänhetens tillgång till information om miljö och hälsorisker samt utvecklande av substitutionsprincipen. Det är en viktig utveckling av UNEP:s verksamhetsområde som på sikt kan göra det möjligt att forma en global kemikaliekonvention. Mötet beslutade även att påbörja en global riskvärdering av kvicksilver. I ett nästa steg bör även andra tungmetaller såsom kadmium inbegripas. UNEP ska också i samråd med näringslivet påskynda utfasningen av bly i bensin. Det innebär att vi nu inte bara har en nationell offensiv för en skärpt kemikaliepolitik, att vi även inom EU nu skärper tagen, utan att vi också på det lokala området med POPS-strategin och de nya initiativen tar förhoppningsvis ganska stora steg framåt i hanteringen av farliga kemikalier. Den pågående globaliseringen kräver ett stärkt politisk agerande också internationellt. Därför var det viktigt att mötet enades om hur arbetet för en mer kraftfull internationell miljöförvaltning ska fortsätta. En ministergrupp ska till nästa möte år 2002 föreslå förstärkningar och se över finansieringen av UNEP. Syftet är att minska den splittring som i dag råder med över 200 olika miljöavtal. Det internationella miljöarbetet måste bli mer samordnat och antalet möten minska för att möjliggöra ett aktivt deltagande från utvecklingsländerna. UNEP har inte i dag den styrka som krävs för att vara den globala ledande kraft som behövs på miljöområdet. Vidare antogs ett nytt tioårsprogram för stärkandet av internationell miljörätt - ett väldigt viktigt område - och en ny vattenstrategi; två viktiga dokument för den fortsatta inriktningen av UNEP:s arbete. Speciellt glädjande var, tycker jag, de ambitiösa mål som sattes upp för UNEP vad gäller öppenhet och kontakt med frivilligorganisationer. Ambitionen när det gäller ungdomars deltagande i beslutsprocessen har höjts betydligt. Det var lika glädjande för mig vid det här mötet som vid många tidigare möten att kunna diskutera med de unga representanterna från alla världsdelar som fanns på plats i Nairobi, delvis finansierade av svenska pengar. När det gäller vårt arbete för att möta den globala utmaningen är detta inte minst viktigt. Vi måste arbeta målmedvetet, med stor öppenhet och ett aktivt deltagande från det civila samhällets alla aktörer, inte minst ungdomar som kommer att vara bärare av våra beslut för framtiden. Moosa, sade att toppmötet i Johannesburg år 2002 inte bara får handla om att se bakåt. Världen kräver att vi också visar vägen framåt - en väg byggd av mod och övertygelse.

Fru talman! Jag tycker att miljöministern visar ett bra engagemang i de här frågorna, som är så viktiga: den globala miljöpolitiken, kampen mot fattigdom och den skuldavskrivning som diskuteras. Jag har två frågor. Miljöministern nämnde inget om någon särskild strategi för att stärka kvinnorna för bekämpande av fattigdomen. Det finns t.ex. länder där kvinnor inte ens har möjlighet att äga mark. Vad i det här projektet innehåller möjligheter att stärka kvinnorna? Min andra fråga handlar om kemikalierna. Jag uppfattar det som en motgång att kommissionens förslag inte ger något klart besked om vilka kemikalier som kommer att fasas ut och inte generellt anger vilka långlivade kemikalier som kan ansamlas i våra kroppar osv. Detta har skjutits på framtiden trots att forskningen visar att dessa ämnen ofta medför skada på natur och hälsa. Hur kan vi påverka EU-kommissionen att bli lite tuffare i de här frågorna?